Fru talman! Det gläder mig självfallet att Lennart Blom och, förmodar jag, hans parti — det finns nämligen litet divergerande meningar som har kommit till uttryck i massmedia — står fast vid folkomröstningens resultat och det därav följande riksdagsbeslutet och är beredda att följa det. Om sanningen skall fram var avsikten att få en sådan deklaration från herr Bloms sida. Men det finns som sagt andra m-ledamöter, också de tillhörande denna riksdag, som uttalat sig på annat sätt. Sedan vänder jag mig till energiministern. Det var bra att det sades rent ut, för det är en bekräftelse, att möjligheter till koppling till atomenergilagen finns och att de finns markerade i särskild ordning i villkorslagen. Dessa lagar fungerar vid sidan av varandra. Möjligheterna att tillföra nya villkor på grund av den tekniska utvecklingen har funnits där hela tiden, men ni har inte utnyttjat dem. När det gäller IAEA-kontrollen vill jag fråga: Vad var det över huvud taget för mening med att börja dividera med IAEA eller fullfölja någon skriftväxling med Frankrike, när beslutet enligt villkorslagen under den centerledda Fälldin 1-regeringen var ett nej? Icke bindande tjänstemannasamtal var jag med om att sätta i gång med fransmännen, men det var också allt. Det har jag dokument på. Det behöver inte råda någon tvekan på den punkten. Även om chefen för energienheten inte är densamme nu som då, tror jag att det finns möjligheter att klara ut sådana här rena fakta. Det är en direkt felaktig uppgift som statsrådet Birgitta Dahl lämnar, när hon i svaret till Pär Granstedt och Gunnel Jonäng säger: ”Vidare har affärsavtalen knutits till en av regeringen Fälldin framförhandlad mellanstatlig överenskommelse med Frankrike.” Det är grundlöst. Så skedde aldrig. Skriftväxlingen skedde i juli — för att vara exakt den 10 juli 1979 under folkpartiregeringen. Självfallet hade vi ingen skriftväxling med fransmännen — vårt beslut var ju ett nej till tillståndsansökan enligt villkorslagen. Därför aktualiserades varken den frågan eller IAEA-frågorna för ett slutgiltigt ställningstagande. Vid de överläggningar som Birgitta Dahl har inbjudit till kan jag gå igenom pressmeddelandet och i detalj, punkt efter punkt, visa på de övriga felaktigheter som ni låtit sprida till massmedia — både i underlagspromemorian och i pressmeddelandet den 5 januari 1983.
Fru talman! Jag vill notera till protokollet att herr Johansson beskyller andra partier i denna kammare för svek och lögn i syfte att få fram dementier. I sak föreligger en motsättning som framgår av riksdagsbeslutet. Moderata samlingspartiet har icke accepterat att betrakta den tekniska livslängden som så kort som där eljest beskrivs.

Fru talman! Jag vill ogärna trappa upp något gräl med Olof Johansson i dessa frågor. Jag har uppfattat det så att ni nu kommer att ställa upp i diskussioner, eftersom vi måste försöka reda upp det här. Jag vill ändå säga ett par saker. Det är alldeles riktigt att skriftväxlingen inte undertecknades förrän 1979. Likaså låg en del utförseltillstånd och väntade fram till dess att folkpartiregeringen hann träda till. Det är litet grand ett uttryck för den sortens mygel och politisk feghet som jag tycker att centern har visat i dessa frågor. Ni tog inte ansvar för vad ni faktiskt medverkat till. Jag vet emellertid hur det gick till — och det vet många som var med på den tiden. Energikommissionen besökte Frankrike på förhösten 1978. Då träffade vi dem som Olof Johansson under sommaren hade varit nere och resonerat med under s.k. oförbindliga samtal. Då gjordes väl saken upp, Olof Johansson? Det är ändå sanningen. Att Olof Johansson sedan vill låta någon annan skylta med att ta ansvar för det hela säger ju mera om Olof Johansson än om sakfrågan. Olof Johansson försöker komma ifrån ansvaret för att ha godkänt upparbetningen genom att säga att ansökan om laddningstillstånd ändå avslogs. Det är riktigt. Sedan avgick den första Fälldinregeringen. Men ansökan avslogs inte på den grunden utan med åberopande av de beryktade borrhålen. Vi minns alla hur det gick till. I samma beslut, undertecknat av Olof Johansson, kan man läsa att — jag upprepar det än en gång — ”det bearbetningsavtal som åberopas i ansökan står enligt regeringens bedömande i överensstämmelse med villkorslagens krav”. Om ni var emot bearbetning, varför avslog ni då inte ansökan direkt och uppmanade företagen att lämna in en ny ansökan, som byggde på direktförvaringsmetoden? Det är felaktigt att påstå att kunskaperna om spridningsriskerna är nya. Vi talade om den saken för er då, men ni gjorde ingenting.

Fru talman! Birgitta Dahl går återigen förbi frågeställningarna. Men det må vara; vi kan inte klara ut allt under ett kort replikskifte. Det är helt riktigt att både jag och mitt parti är beredda att låta oss representeras vid de samtal som kommer att följa. Det hade emellertid var snyggare, om den inbjudan hade kommit innan ni tog det oprovocerade beslutet att sända iväg avfall enligt det avtal som ni menar innebär detta. Det finns ju telefoner. Det går att klara ut frågetecken över partigränserna även om sådana här saker och informera sig om hur man bedömer olika förutsättningar och möjligheter. Men det har inte skett i detta fall, vilket jag tycker är ganska svagt. Birgitta Dahl tog uppriktigt sagt till ganska starka ord i sitt senaste inlägg. Vi ville inte ”skylta med” vår uppfattning i upparbetningsfrågan, påstod hon. Vet Birgitta Dahl över huvud taget vad som hände vid regeringssammanträdet den 22 december 1977, när vi bestämde oss för att inte sända något utbränt kärnbränsle ur landet under den närmaste tvåårsperioden, då INFCE arbetade, dvs. International Nuclear Fuel Cycle Evaluation, den av president Carter igångsatta internationella utvärderingen av kärnbränslecykeln? Skulle vi avsiktligt, för att vi inte ville stå för våra ställningstaganden, ha fattat ett sådant principbeslut och utfärdat en regeringskommuniké? Jag börjar tro att det är en oerhörd massa saker som Birgitta Dahl tyvärr inte har hunnit sätta sig in i. Det skulle förklara mycket. Men använd då inte den sortens starka ord som ”mygel” och ”feghet” när det gäller utförseltillstånd eller att låta andra skylta med ställningstagandet! Birgitta Dahl vet ju mycket väl att ställningstagandet den 5 oktober 1978 byggde på att regeringen var oense. Jag bedömde att jag i den situationen gjorde bäst i att godta att som föredragande skriva under beslutet, i stället för att låta det bara bli en formalitet, ett ja-beslut enligt villkorslagen i en nytillträdande regering. Jag visste när jag satte mitt namn på detta papper att regeringen skulle avgå. Jag satte hellre ett nej-beslut i sjön innan jag lämnade den regeringen än lät en ny regering omedelbart säga ja, även om jag över huvud taget inte ställde upp på den grund som återgavs i beslutet. Det viktiga för mig var regeringsbeslutets avslag på tillståndsansökan enligt villkorslagen. Men, som sagt, vi skall gärna ställa upp i de här överläggningarna med energiministern. Och det finns oerhört mycket, inte minst material, att diskutera — jag har ett par packlårar ungefär.

Fru talman! Politiker bör, när de fattar beslut, så långt möjligt skapa handlingsfrihet inför framtiden. När det gäller energipolitiken betyder det att man inte gör sig ensidigt beroende av enstaka energikällor utan i stället försöker använda flexibla energisystem. Samtidigt måste man vara mycket uppmärksam på de hälsooch miljörisker som olika system innebär. Folkpartiet har tagit fasta på de här i och för sig självklara kraven. Detta innebar en stark betoning på kravet att minska vårt oljeberoende. En ytterligare utbyggnad av kärnkraften skulle undvikas och en kraftig satsning göras på att förbättra säkerheten vid användning av kärnkraften. Vi slog fast att en av de viktigaste energipolitiska uppgifterna var att på sikt få fram alternativa energikällor för att ersätta såväl kärnkraft som fossila bränslen. Beslutet att våra fyra outbyggda Norrlandsälvar skulle undantas från vattenkraftsutbyggnad fick inte ifrågasättas. Vad gäller oljeberoendet satte vi upp målet att 12 miljarder ton olja skulle ersättas fram till år 1990. Vi kan nu konstatera att vi sparat mer än vad programmet angav fram till dags dato. Det är emellertid viktigt att vi låter slutmålet ligga fast. Detsamma har statsrådet Dahl sagt här i dag. Även om sjunkande internationella oljepriser kan locka fram avsteg, bör de inte tillåtas göra det. Investeringarna för energibesparing och övergång till andra energislag skall vara ekonomiskt gynnsamma. Detta skall dock klaras av samtidigt som internationella prissänkningar kan tillåtas komma de svenska konsumenterna till godo. Det finns i dag utrymme för prissänkningar. Vi skall komma ihåg att de reala prisökningarna t.ex. 1981 var långt större än riktpunkten, 2 90. Vad som nu är viktigt är att man följer upp detta arbete i och med att man får in rapporter från kommunerna om vilka resultat arbetet med planerna givit. Med i bedömningen skall då ligga att en del av kommunerna avvaktade i vad gäller att fatta beslut om investeringar i förbränningsanläggningar. Detta kan bero på osäkerhet om huruvida tekniken är tillräckligt utvecklad. Behövs insatser för ytterligare forskning och utveckling av pannoch förbränningsteknik, bör sådana insatser göras. Man bör också ha respekt för den kommunala självstyrelsen, när man diskuterar och genomför programmet för övergång till kol. Folkpartiet anser inte att man kan eller bör upprätta en centraliserad plan för utbyggnad av koleldade förbränningsanläggningar. Man skall från staten stimulera, inte påbjuda! För att ytterligare skingra osäkerheten bör det krav på begränsning av svavelutsläpp som mittenregeringen föreslog riksdagen ånyo tas upp till prövning. Som det nu är, med olika motiveringar till avslag från moderaterna och socialdemokraterna, har det skapats stor osäkerhet ute i kommunerna om vilka kraven kommer att bli. Det område där teknikutvecklingen är mest lovande är produktion av värmepumpar. För att kommunerna skall våga satsa helt och fullt på att effektivt utnyttja värmepumparna bör man införa någon form av vad vi i vår energimotion kallar ”riskavlyft”. Självfallet skall kommunerna själva svara för finansieringen, men staten bör kunna ta en del av risken om de tekniska förutsättningarna inte håller vad de lovar. Folkpartiet säger i sin partimotion också att regeringen bör ha ett intensivt och ständigt samråd med kommunerna. Regeringen bör också kalla storstadskommunerna till årliga konferenser. Jag hörde i går till min glädje att detta tydligen redan är på gång, då energiministern kallat Stockholm, Malmö och Göteborg till överläggningar under februari. En förutsättning för att detta skall ge resultat är att man överlägger och icke försöker sig på något slags storebrorsattityd och vill styra kommunerna hårdare. Det senare har framskymtat. Kommunerna skall själva ha ansvaret för sin energipolitik. Jag kan naturligtvis som göteborgare och folkpartist med all rätt hävda att kloka kommunalpolitiker klarar av detta själva. Vad som hänt och händer i Göteborg är bevis för det. Elförsörjningen i Sverige är god. Det som i riktlinjerna för energipolitiken beräknats vara vattenkraftens bidrag till energiförsörjningen har aldrig varit avsett som något fastställt mål utan just riktlinjer. Det har vidare varit riksdagens mening att vissa nivåer skulle nås utan att man bygger ut någon av de fyra huvudälvarna, Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven. Folkpartiet anser att detta beslut måste ligga fast! Den naturliga frågan i dag till Birgitta Dahl är: Anser socialdemokraterna att detta är ett beslut som kan rivas upp? Anledningarna till frågan är många. Socialdemokraternas ställningstagande i denna kammare i våras, då man i ohelig allians med moderaterna drev igenom ett nytt beslut om en utredning i syfte att bygga ut vattenkraften. Vårt ställningstagande stod helt klart och fick också sitt uttryck i direktiven till den utredning som tillsattes. Vi ville få utrett hur man genom effektivisering av den redan gjorda utbyggnaden kunde nå den nivå som var aktuell. Socialdemokraterna skrotade den utredningen när de kom i regeringsställning, satte till en ny utredning som ”skulle vara oförhindrad att studera sådana älvar och älvsträckor som f. n. är undantagna från utbyggnad enligt riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen”. I dessa dagar åker statsrådet Dahl omkring och ger mer eller mindre bindande löften om vad som kan bli resultatet av en utbyggnad. Exempel på detta har vi sett i tidningarna, bl.a. från besök i Trollhättan och Norrbotten, där statsrådet genom uttalande bygger under bilden att en utbyggnad kommer att bli verklighet. Är detta bara en ny löfteskarusell från socialdemokraterna, eller är utredningen egentligen en kuliss? Har man t.ex. redan i regeringen beslutat sig för att bygga ut Kalix älv? Är svaret ja på den senaste frågan, bör alla naturvänner i det här landet reagera. Fru talman! Som jag sade i inledningen satsade folkpartiet i regeringsställning på forskning och utveckling i vad gäller energiområdet. Vi satsar nu i Sverige mer pengar per invånare än något annat land på forskning och utveckling i fråga om nya och förnybara energikällor. Vi bör forcera programmet på tre områden: vindkraft, värmepumpar och energiskog. Förutsättningar för vindkraft är goda i Sverige, tack vare vår väl utbyggda vattenkraft. Helt naturligt genereras el ur ett vindkraftverk endast när det blåser. Möjligheterna att lagra el från vindkraftverk är begränsade. Däremot är vattenkraften reglerbar. Under tider då vi kan få el från vindkraften kan vi därför använda mindre vattenkraft. En utredning inom nämnden för energiproduktionsforskning har nyligen visat att det finns goda möjligheter att ta emot vindkraftproduktion upp till 10 TWh/år. Det är viktigt att det vindkraftskunnande som byggts upp inom svensk industri bibehålls och tas till vara. Vi behöver också snarast möjligt erfarenheter från drift av flera vindkraftverk i grupp och bättre underlag för en bedömning av kostnaderna vid serieproduktion. Vi anser därför att beslut bör fattas om att två grupper om tre-fem vindkraftsaggregat bör beställas så snart idrifttagandet av de två fullskalemodellerna utfallit tillfredsställande. Energiområdet erbjuder utmärkta möjligheter för svensk industri. Världens energiproduktion kommer de närmaste åren att stå inför stora omvälvningar. Genom en medveten och ambitiös energipolitik får svensk industri en hemmamarknad och goda forskningsoch utvecklingsmöjligheter. Detta kommer att ge exportchanser i framtiden. Under 1980-talet beräknas investeringar för sammanlagt 5 miljarder kronor komma till stånd inom energiområdet enbart i storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vad det nu handlar om, fru talman, är att under de närmaste åren framför allt genomföra redan fattade beslut.
Fru talman! Jag vill ge Kerstin Ekman svar på de frågor hon ställde om vattenkraften. För det första: Riksdagen har vid flera tillfällen enhälligt beslutat att vi skall bygga ut vattenkraften till 66 TWh, vilket är en av förutsättningarna för kärnkraftsavvecklingen. Mot den bakgrunden kommer det — det förutsätter jag—att bli någon form av utbyggnad. När jag i förrgår var i Trollhättan och besökte Nohab, där man är beroende av att veta om man kommer att få leverera några turbiner i framtiden, kunde jag därför säga att hur än utbyggnaden går till, så är man i riksdagen enig om att vi i framtiden behöver vattenkraft och rimligtvis också turbinproduktion. För det andra: Socialdemokratin har nu i fem år stått bakom åsikten att om det blir en ytterligare utbyggnad av någon stor älv i Norrbotten, så skall den knytas till ett regionalt utvecklingsbolag och utnyttjas för att utveckla Norrbottens industri. Det är ingen nyhet. Det finns i vårt energipolitiska program, och det finns i vårt Norrbottensprogram. Självfallet talar jag om att vi står fast vid den ståndpunkten, när jag besöker Norrbotten. För det tredje: Den vattenkraftsberedning som vi tillsatte skall arbeta förutsättningslöst. Den skall utreda och tala om sanningen om olika alternativ, alltifrån älvräddarnas till alternativet med de hittills undantagna älvarna. Folkpartiet har också accepterat att ingå i den beredningen och medverka till denna belysning. Medan beredningen pågår har regeringen självfallet inte tagit ställning, och kommer inte heller att göra det.

Fru talman! Det är riktigt som Birgitta Dahl säger, att vi skall bygga ut vattenkraften. Det har också vi sagt, och i direktiven till den utredning som folkpartiet i regeringsställning var med om att tillsätta ingick att man skulle undersöka möjligheterna beträffande de redan utbyggda vattendragen. Då behövs det naturligtvis material från Trollhättan, och det är bra. När det gäller den beredning som därefter har tillsatts anser vi i folkpartiet att man går ifrån riksdagens beslut om man i samband med den överväger att bygga ut någon av de fyra huvudälvarna. Det är klart att det uppstår oro när man, precis som Birgitta Dahl nu gjorde, från socialdemokratiskt håll säger att man kan överväga att bygga ut någon av de hittills undantagna älvarna, t.ex. Kalix älv. Man må sitta med i en utredning, men det finns vissa saker man inte kan utreda bort, nämligen kravet på att vi skall ha kvar de fyra huvudälvarna outbyggda. Det har att göra med solidaritet gentemot kommande generationer, Birgitta Dahl. Skillnaden mellan att vara liberal och att vara socialdemokrat är kanske att man som liberal känner en solidaritet med kommande generationer och att man vill spara någonting till dem att själva bestämma över.

Fru talman! Nu kanske det kan vara lämpligt att övergå till trafikpolitik. När riksdagen tog det trafikpolitiska beslutet 1979 slog vi fast att målet för den statliga trafikpolitiken var att ge invånarna och näringslivet en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnader. En väl fungerande transportapparat var enligt beslutet en förutsättning för en balanserad befolkningsoch näringslivsutveckling i olika delar av landet. Trafikpolitiken skulle därifrån utformas så att målen för näringspolitiken, energipolitiken, miljöpolitiken, sysselsättningsoch regionalpolitiken kunde uppnås. Skulle vi alltså få en transportförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnad, så förutsatte det i sin tur att de insatser samhället gör på olika trafikområden också skapar rimlig konkurrensneutralitet mellan de olika trafikgrenarna. Jag avser då närmast samhällets insatser när det gäller godstrafiken. Råder det då konkurrensneutralitet mellan landsväg, järnväg och sjötransporter? I dag finns det tyvärr ingen som kan svara entydigt ja eller nej på den frågan. Det är också mot den bakgrunden man får se den intensiva debatt som under senare tid har blossat upp på detta område, där i många fall påstående står mot påstående. Jag kan exemplifiera detta. Det är inte obekant att SJ:s godstransporter har minskat med en tredjedel sedan 1974. Framför allt har SJ förlorat marknadsandelar till lastbilarna. Detta gäller även på längre sträckor där järnvägens konkurrensförmåga borde vara stor. Orsaken till detta är, enligt SJ, att man inte kan konkurrera på samma villkor med landsvägstrafiken, därför att samhället står för hela kostnaden för väghållningen medan SJ självt får stå för kostnaderna för bl.a. järnvägsvallar och räls. Man menar också att i en lågkonjunktur med sjunkande godsvolym så kan en åkeriägare ställa av sitt fordon medan däremot alla fasta och rörliga kostnader kvarstår för SJ:s del när det gäller bl.a. järnvägsspåren. Landsvägstrafiken å sin sida vill hävda att järnvägen blir otillbörligt gynnad genom att samhället gått in och täckt de stora underskott SJ har haft på godstrafiken under senare år. För budgetåret 1981/82 kan man uppskatta det underskottet till 250-300 milj.kr. Från landsvägssidan anser man att det ur samhällsekonomisk synpunkt vore riktigare att satsa dessa pengar på ett förbättrat vägunderhåll. Så långt den diskussion som pågår om järnväg kontra landsvägstransporter. Det är inte heller obekant att stora mängder gods som av tradition tidigare har transporterats på sjön nu går på järnväg, framför allt ner på kontinenten. Sjöfarten har alltså under senare år förlorat marknadsandelar till järnvägen — men även till landsvägstrafiken — i vad det gäller transporter både till och från Sverige samt inom Sverige. Detta har i sin tur lett till väsentligt försämrad lönsamhet inom sjöfartsnäringen, minskad sysselsättning och avyttring av fartyg. Från sjöfartsnäringens sida hävdar man att en bidragande orsak till detta är att SJ bedriver en prispolitik som inte är helt kostnadsrelaterad och därmed leder till de stora förluster som jag tidigare redogjort för och som sedan täcks med statsmedel. En annan bidragande orsak, enligt sjöfartsnäringen, och som framför allt gäller sjöfarten på Norrlandshamnarna är det transportstöd som utgår för landtransporter men ej för sjötransporter. För nästa budgetår anvisas 176 milj.kr., vilket är en uppräkning med hela 50 milj.kr. Fru talman! Som norrlänning vill jag uttrycka stor tillfredsställelse med detta som i huvudsak beror på att riksdagen i våras på socialdemokratiskt initiativ återinförde transportstödet på sågade och hyvlade trävaror för de kustsågar som arbetade under samma betingelser som inlandssågarna, men också att vi återinförde transportstödet för vissa järnoch stålprodukter. Det är fullständigt klart att detta räddade många jobb i Norrland. Faktum kvarstår att sjöfartsnäringen hävdar att transportstödet inte är konkurrensneutralt. Man vill givetvis också ha del i detta. Från SJ:s sida hävdas i stället att det uteblivna fraktstödet uppvägs av att staten står för hela kostnaden för isbrytningen. Men även andra argument används av SJ, som att sjöfarten tillförs direkta bidrag och att dess avgifter subventioneras av stat och kommuner. Fru talman! Detta var några exempel på den — vill jag påstå — rätt intensiva debatt som nu pågår mellan de olika trafikgrenarna om konkurrensneutra liteten på godstransportområdet. Jag skulle naturligtvis kunna ta fler exempel, men det får räcka med dessa. Men klart är att varje trafikgren anser sig missgynnad i förhållande till andra. Det är naturligtvis klart otillfredsställande att det finns så många frågetecken som behöver klaras ut. Därför är det bra att man nu inom kommunikationsdepartementet har påbörjat en analys av effekterna av nuvarande kostnadsansvar och avgiftssystem för olika transporttjänster. Men det är naturligtvis också viktigt att utredningarna sker snabbt, så att vi får svar på frågorna. En tillfredsställande transportförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnad förutsätter nämligen att det, som jag tidigare sagt, råder ett rimligt mått av konkurrensneutralitet mellan de olika trafikgrenarna. Men, fru talman, när jag talar om konkurrensneutralitet är det inte samma sak som när moderaterna gör det. När moderaterna talar om konkurrensneutralitet är det samma sak som att minska anslaget till SJ: bara man minskar anslaget till SJ åstadkommer man konkurrensneutralitet mellan de olika trafikslagen. Så enkelt är inte problemet. Deét är viktigt att utvärdera effekten av olika transportpolitiska åtgärder. Det är alltså ett primärt samhällsintresse. Till sist, fru talman, vill jag säga litet om forskningsoch utvecklingsarbetet inom SJ — eller snarare bristen på sådan. Som jag nämnde i min inledning har SJ:s godstransporter minskat med en tredjedel sedan 1974. Man har framför allt förlorat marknadsandelar till lastbilarna, vilket också gäller på längre sträckor, där järnvägen borde vara konkurrenskraftig. Mot den här bakgrunden krävs stora utvecklingsinsatser, om man skall kunna vända denna negativa utveckling. Man måste satsa resurser på att utveckla nya transportlösningar, där bl.a. kombinerade transporter — järnväg-lastbil — blir en viktig konkurrensfaktor. Det ställer krav på en produktutveckling avseende den rullande materielen, men också på en modernisering av terminalhanteringen. Hade mer resurser satsats på forskningsoch utvecklingsarbetet inom järnvägsområdet, är jag fullständigt övertygad om att Gävle Vagnverkstad, som är ett helägt dotterbolag till SJ, inte skulle ha behövt tillverka ca 600 tyska godsvagnar per år på licens. Ett kraftfullare utvecklingsarbete hade med stor sannolikhet inneburit att man i stället hade kunnat producera en svensk godsvagn. Ett annat exempel är de beryktade — jag kanske skall säga ökända — italienska motorvagnarna, varav en del tillverkades på licens på Kalmar Verkstad. Erfarenheterna från den förra vintersäsongen och även från denna vintersäsong visar att utvecklingsinsatserna är klart otillfredsställande. I 1979 års trafikpolitiska beslut slog vi även fast att järnvägsnätet skulle utgöra stommen i personoch godstrafiken. Det är alltså ett samhällsintresse att SJ:s verksamhet svarar mot målen i det trafikpolitiska beslutet. Detta kan SJ också göra om man bl.a. i långt större omfattning än som nu är fallet satsar på ett intensifierat forskningsoch utvecklingsarbete — tillsammans med sina egna dotterbolag och gärna i samarbete med privata företag och andra statliga företag som arbetar inom detta område. Därigenom skulle man få fram svenska transportlösningar, som också skulle kunna nå framgång på exportmarknaden. Detta skulle stärka vår konkurrenskraft på exportmarknaden och skapa många nya jobb i Gävle, Kalmar och Västerås för att ta några exempel. Men det skulle också skapa förutsättningar för en utveckling av verksamheter på SJ:s egna verkstäder i stället för de avvecklingsplaner man har för dessa på flera orter runt om i landet. Jag kan nämna bara en ort, nämligen Bollnäs, som ligger i ett regionalpolitiskt känsligt område med en arbetslöshet som tillhör landets högsta. Med andra ord, fru talman, skulle ett ökat forskningsoch utvecklingsarbete för SJ:s del innebära bättre tågmateriel, bättre tågföring, bättre tidtabellshållning och ökad komfort för passagerarna. Det skulle också innebära att SJ:s konkurrenskraft på godstransportområdet förbättrades. Och sist men inte minst: det skulle skapa många nya jobb inom det här området.

Fru talman! Viktigt för trafikpolitiken är avvägningen och samspelet mellan samhällsekonomi och företagsekonomi inom trafikpolitiken och inom olika grenar av den. Trafik uppstår inte primärt för sin egen skull utan som en följd av ett servicebehov för samhällets aktiviteter — produktionen i näringslivet, tjänstenäringar och den enskildes behov av att i skilda sammanhang förflytta sig. Trafiksystems uppbyggnad och vidmakthållande har också en inverkan på arbetsmarknaden. Det trafikpolitiska beslut som riksdagen fattade på förslag av folkpartiregeringen hade som utgångspunkt en rättvis fördelning av kostnaderna, ett tillgodogörande av vinsterna med ett väl fungerande trafikförsörjningssystem och möjligheter att ta till vara de sociala fördelar som ett för den enskilde ekonomiskt fördelaktigt kostnadsuttag ger. Det är nu viktigt att den trafikpolitiska utredningens arbete, som låg till grund för förslagen, kan följas upp med en vidare översyn av de olika trafikslagens samhällsekonomiska kostnader, betalningsansvar och vinster. Däri ligger också den grad av marknadsekonomi som bör kunna råda och avvägningen mot den allmänna nytta de olika trafikinsatserna står för. Den ekonomiska stagnation som råder och dess värre förstärkts med regeringens desillusionerande politik för enligt arbetsmarknadsverkets bedömningar de senaste dagarna också med sig en så svår situation för sysselsättningen att landet inte tidigare upplevt något liknande. Här vilar ett tungt ansvar för att inleda ett återtåg mot en ökad sysselsättning och för att få livi byggoch anläggningsbranschen, men också i många andra industrioch branschgrenar. Det är viktigt att i det sammanhanget utnyttja trafikapparaten som den motor för att åter få hjulen i gång som den så väl lämpar sig för att vara och i tidigare konjunkturnedgångar visat sig vara. En offensiv satsning på detta område har folkpartiet redan tidigare lagt fram förslag om. Ett sådant brytande av ny mark — ett språng med ansträngningen inriktad på framtiden — är nödvändigt, ger stora realvärden igen och måste också erkännas ha ett samlande symbolvärde. Väginvesteringar har ett långsiktigt bestående värde för samhället och kräver ringa import. De har betydelse för att öka aktiviteten inom samhällsekonomin, bidrar till en trafik med färre olyckor, förbättrad transportkapacitet och därmed, i ett perspektiv, bättre samhällsekonomisk funktion. Brobyggen som ersätter färjetrafik kan snabbt betala sig till följd av uteblivna driftkostnader. Vägverket har visat att den genomsnittliga återbetalningstiden för en broinvestering är så kort som 11-12 år. Brobyggen är personalintensiva och ger därför lokalt goda sysselsättningstillskott. De kan tjäna som referensobjekt för entreprenörer — inte minst i exportsammanhang. Broar ger bättre framkomlighet och därför bättre transportekonomi än färjor i det enskilda fallet. Folkpartiet anser att det finns väginvesteringar som har en stor samhällsekonomisk lönsamhet och där det enskilda projektet är ett mycket gott exempel just på vilka fördelar en offensiv inriktning och satsning kan ge, både transportekonomiskt och sysselsättningsmässigt. Vi har nu tagit upp en utbyggnad av Europaväg 6 från Halland till norska gränsen som en sammanhängande motorväg. Från strax söder om Malmö till på norra sidan om Hallandsåsen har vägen successivt byggts ut till en standard som motsvarar trafikintensitet och transportekonomi i stort. Motorvägen har inneburit en ökad genomsnittshastighet och därmed effektivare transportarbete. Trots ökad hastighet har helt väsentliga förbättringar i trafiksäkerheten åstadkommits. Det gäller både för de vägfarande och inte minst för fotgängare och bofast befolkning, eftersom miljöstörningar kunnat minskas. I Halland tar emellertid Europavägsstandarden ett abrupt slut, och trots smärre förbättringar, nu senast den norra infarten mot Falkenberg, är standarden utomordentligt låg. Dessa förhållanden råder också norr om Kungälv, där Europavägen sträcker sig upp genom Bohuslän med en intensiv internationell trafik och som den stora pulsådern för länets trafik men med en för vägfarande främmande standard. Vägverket har konkreta planer på sammanbindning av de olika avsnitten med motorväg, och en kraftig lokal opinion väntar otåligt på regeringsbeslut. En första etapp i ett utbyggnadsprogram anser folkpartiet bör vara ett genomförande av återstående etapp i Halland. Därefter bör snarast sträckan genom Bohuslän rustas upp. Här kan arbetsmarknadsmedel användas till en samhällsekonomiskt vettig investering och en välbehövlig injektion på arbetsmarknaden. Den socialdemokratiska regeringen får inte låta detta tillfälle gå sig ur händerna. En motorväg på sträckan Varberg-Falkenberg, en sträcka på 3 mil som i dag har så låg standard att den bitvis är hastighetsbegränsad till 70 km/tim., kostar 300 miljoner. Direkt ger projektet sysselsättning under byggnadstiden med 400 årsverken. Många andra angelägna projekt bör prövas noggrant av regeringen, som en målinriktad satsning för att låta transportväsendet åter agera motor. Förbifartsleder kring tätorter är enligt folkpartiets mening av stor betydelse såväl för framkomlighet och trafiksäkerhet som från miljösyn punkt. Den inriktning som under mittenregeringen gavs för användning av medel anvisade av sysselsättningspolitiska skäl till vägbyggande med ett flertal förbifarter kring större tätorter bör fortsätta. En målmedveten satsning på trafiksidan innebär också en uppföljning av den inriktning som de närmast föregående regeringarna gav järnvägspolitiken. För att SJ skall kunna uppnå de förräntningskrav som bör ställas, erfordras offensiva satsningar på investeringar i vagnpark, förbättringar av infrastrukturen i järnvägen och en ytterligare utmejslad marknadsprofil. Lågprissatsningarna — som SJ under den socialdemokratiska regeringstiden i början av 1970-talet envist motsatte sig — har inneburit en ökning av resandetalet med 30 26. Den försummelse i vagnparksinvestering som förekom under många år med socialdemokratisk regering har under de senaste åren fått tas igen. En fortsatt successiv förnyelse är nödvändig för att kunna understryka serviceinriktningen i SJ:s verksamhet. En fortsatt utveckling av snabbtåg bör ske. Konkurrenskraft och serviceinriktning måste planeras med sikte på järnvägens trafikmiljö och konkurrenssituation under återstående delen av 1980-talet och 1990-talet. Snabbtågssatsningen är ett exempel på utveckling av ny teknologi, där importandelen är liten och det svenska näringslivet och verkstadsmekaniska arbetsmarknaden får en skjuts framåt. Exportmöjligheten kan öka. Tillverkning och banarbeten liksom drift ger god regionalpolitisk fördelning. Behov finns att öka kapacitet och standard ockå på Norrlandslinjer. Mittenregeringen tog initiativet till att anlägga ytterligare ett dubbelspår söderut från Stockholm. Det är nu hög tid för den socialdemokratiska regeringen att ta tag i projektet och låta förverkliga en för inte bara regionen utan landets järnvägskommunikationer angelägen investering. Låt mig, fru talman, till sist beröra ytterligare en kommunikationslänk, som också tjänar som motor för teknikutveckling och arbetsmarknad samt stärkande av förutsättningar för en konkurrenskraftig exportindustri. Televerket har studerat projekt som innebär byggande av kabel-TV-nät i Sverige på alla orter med mer än 4 000 invånare. Det skulle täcka mer än två tredjedelar av alla landets hushåll och möjiggöra billig mottagning av fler TV-program. Projektet är lönsamt och kan finansieras på vanliga kommersiella grunder. Projektet tar i anspråk fiberoptik, ett av de mest dynamiska områdena inom telekommunikationsindustrin under de kommande två decennierna. Projektet kan ge ett svenskt kunnande av stort intresse på växande exportmarknader. Nu gäller det för en socialdemokratisk regering att visa handlingskraft och skapa förutsättningar för att projektet skall kunna genomföras.

Fru talman! Det finns ett gammalt ordspråk som säger att sent skall syndaren vakna. Jag kom att tänka på det, när jag lyssnade på Olle Grahns anförande. Det är bra, Olle Grahn, att vi nu är överens om att en god trafikförsörjning är en motor i svensk ekonomi. Det är bra att vi nu är överens om att det är viktigt att man satsar investeringsmedel för att ersätta färjor med broar. Jag vill erinra Olle Grahn om att vi förra året, när socialdemokratin satt i opposition, väckte en rad motioner i denna riktning. Vi föreslog bl.a. ökade investeringar i SJ på över 1 miljard. Vi föreslog ökade väginvesteringar också på över 1 miljard, just för att vi var klara över att en god transportförsörjning utgör en motor i svensk ekonomi. Vi föreslog också att man skulle satsa på att ersätta en lång rad färjor med broar. Detta sammantaget skulle ha förbättrat den svenska transportförsörjningen, men det skulle också ha förbättrat sysselsättningen i väldigt stor utsträckning. Vad gjorde den borgerliga riksdagsmajoriteten, där folkpartiet ingick i regeringsunderlaget? Man sade konsekvent nej till våra krav. Hade ni sagt ja den gången hade vi haft en lägre arbetslöshet i dag, Olle Grahn. Men det är bra att ni vaknar. Kan vi i fortsättningen vara överens om att ökade investeringar inom SJ och på vägarna på sikt förbättrar den svenska industrins konkurrenskraft och förbättrar den svenska ekonomin, då är det bra. Men det är synd, fru talman, att ordspråket gäller än i dag: Sent skall syndaren vakna. Huvudsaken är dock att syndaren vaknar någon gång.
Fru talman! Jag tror inte det är någon syndabekännelse som jag har framfört i talarstolen i dag. Jag vill peka på satsningar som vi tror kommer att vara värdefulla för samhället i dess helhet. Jag hoppas nu att t.ex. regeringen och det parti som Olle Östrand företräder kan ställa upp för den satsning som vi vill göra på exempelvis kustvägen från Malmö till Oslo. Jag tror det är en typisk investering, som i dag skulle ge mycket bättre trafiksäkerhet på en hårt trafikerad väg. Jag är också säker på att det skulle innebära en bra injektion i sysselsättningshänseende på västkusten. Det är väl bra, Olle Östrand, om vi kan vara överens om satsningar på byggande av broar och satsningar på vägar som ger bättre trafiksäkerhet. Då blir det resultat under de närmaste åren.
Fru talman! Det är bra att Olle Grahn och jag är överens i detta hänseende. Jag förstår att Olle Grahn har läst budgetpropositionen. Då har han sett att de krav vi framförde förra året har vi följt upp i årets budgetproposition, både när det gäller satsningarna på SJ och satsningarna på vägarna, liksom även satsningarna på att ersätta färjor med broar. Därför reagerade jag skarpt när jag hörde inledningen i Olle Grahns anförande, där han ville hävda att vi från socialdemokratiskt håll bedriver en desillusionerande politik som skapar arbetslöshet. Det är precis tvärtom, Olle Grahn. Det visar exemplet ifrån kommunika tionsområdet, där vi nu är beredda att göra dessa stora satsningar som i slutändan innebär ökad konkurrenskraft för svensk industri, en förbättring av den svenska ekonomin och framför allt en ökad sysselsättning.
Fru talman! Olle Östrand säger att vi är överens om de här satsningarna. Det tar jag som ett löfte om att Olle Östrand också kommer att påverka den nu sittande regeringen till förmån för den här satsningen som vi vill göra på Europaväg 6 i Halland.

Fru talman! Den socialdemokratiska regeringen har sedan tillträdet i höstas fattat beslut om omfattande satsningar och investeringar inom kommunikationsområdet. Till sysselsättningsskapande åtgärder anvisade regeringen i oktober förra året närmare 750 milj.kr., och i enlighet med regeringens förslag i den ekonomisk-politiska propositionen fattade riksdagen i höstas beslut om en ökning av investeringsutrymmet för transportanläggningar och kommunikationssystem på ytterligare 1 miljard. Dessa massiva satsningar fullföljs nu i budgetpropositionen, som innehåller förslag om sammanlagt 5,5 miljarder kronor till investeringar inom kommunikationssektorn, där huvudparten av investeringarna återfinns inom järnvägsområdet, vägväsendet och telekommunikationerna. Inte mindre än 2,1 miljarder kronor föreslås till stöd för personoch godstransporter. Denna vår satsning på kommunikationsområdet är ett uttryck för vår strävan att stödja svenskt näringsliv och därmed också utvecklingen på arbetsmarknaden.

Vi avser från socialdemokratins sida att fullfölja intentionerna i 1979 års trafikpolitiska beslut, som fattades i ganska stor enighet här i riksdagen nämnda år. Tyvärr, vill jag säga, har de borgerliga regeringarna inte fullföljt dessa intentioner sedan beslutet fattades. Låt mig ta några exempel. På vägområdet har byggandet sedan mitten av 1970-talet halverats, och en ytterligare halvering kommer att bli resultatet fram till mitten av 1980-talet, om vi icke ökar insatserna. Det är utifrån de här utgångspunkterna man får se det socialdemokratiska initiativ som ger vägverket nära 1,5 miljarder kronor utöver ordinarie anslag. Vidare aviseras i budgetpropositionen en uppräkning av bygganslagen för statliga vägar från nuvarande 900 miljoner till 1,4 miljarder fr.o.m. 1984. Socialdemokratin har genom extraordinära insatser i höstas och genom det förslag som presenteras i budgetpropositionen försökt att leva upp till 1979 års trafikpolitiska beslut på vägområdet. Istort sett har vi, fru talman, ett väl utbyggt vägnät i vårt avlånga land. Det är därför ytterst angeläget att detta vägnät underhålls på ett tillfredsställande sätt. Tyvärr har så inte varit fallet under de borgerliga regeringsåren. Det har ständigt pågått en kapitalförstöring på grund av bristande underhållsanslag, även om det beträffande innevarande års budget — bl.a. som en följd av ett tilläggsanslag på 100 milj.kr. i höstas — är en hygglig medelstilldelning. I den budgetproposition som nu ligger på riksdagens bord prioriteras vägunderhållet, och kapitalförstöringen i vad gäller våra vägar stoppas upp. Låt mig så gå över till järnvägsområdet. Fram till det borgerliga regeringstillträdet 1976 hade SJ en relativt hygglig ekonomisk utveckling. Driftsresultatet var positivt, även om SJ hade svårt att klara kravet på förräntning av det nedlagda kapitalet. Under de senaste åren har SJ uppvisat stora förluster, och för budgetåret 1981/82 redovisas ett underskott efter avskrivningar på återanskaffningsvärdet som uppgår till 445 milj.kr. Det totala underskottet, om man inkluderar förräntningskravet, uppgick till hela 675 milj.kr. Om inga åtgärder vidtas, kommer denna negativa utveckling att fortsätta. Det är mot den bakgrunden som regeringen i budgetpropositionen föreslår en finansiell rekonstruktion av SJ.

På det sättet får SJ möjlighet att klara de ekonomiska målsättningar som samhället ställt upp för företaget. För helt klart är att vi måste komma bort från dagens situation — SJ dras med ett allt större underskott, som i sin tur skall täckas i efterhand. Kommunikationsministern underströk nyligen i en interpellationsdebatt nödvändigheten av en finansiell rekonstruktion. Om en sådan inte görs, är det risk för att SJ under de närmaste åren kommer att uppvisa miljardförluster. När det gäller järnvägsområdet är det inte bara fråga om en finansiell rekonstruktion, utan en massiv satsning har också skett på investeringssidan. För de investeringar som föreslås i budgetpropositionen behövs drygt 2 miljarder. Det innebär en ökning i reala termer med 5 97. Fru talman! Den svenska sjöfartsnäringen har under senare år brottats med stora svårigheter, och den svenska handelsflottan har under den borgerliga regeringsperioden i stort sett halverats. För att motverka en akut kris inom den svenska sjöfarten och för att möjliggöra en långsiktig positiv utveckling för näringen beslutade riksdagen våren 1982 om ett tidsbegränsat statligt stöd till svensk sjöfart. Tyvärr har konjunkturen ytterligare försämrats för sjöfarten under den tid som gått sedan riksdagen fattade beslutet. För vissa rederier har situationen blivit så allvarlig att risken för konkurs är akut. Mot denna bakgrund förelade regeringen i höstas riksdagen förslag om att det här konsolideringsstödet till kustsjöfarten skall tidigareläggas, och härom har riksdagen fattat beslut. Det totala rederistödet uppgår därför under budgetåret 1982/83 till 250 milj.kr. I det budgetförslag som nu ligger på riksdagens bord fullföljs stödåtgärderna för sjöfartsnäringen. Det är med en viss förvåning man noterar att moderata samlingspartiet i en partimotion säger nej till denna för svensk sjöfart angelägna satsning. I sin partimotion kräver moderata samlingspartiet att sjöfartsstödet omedelbart skall avskaffas. Skulle detta, mot förmodan, bli riksdagens beslut, skulle det leda till att åtskilliga rederier omedelbart måste gå i konkurs, och den redan alltför stora arbetslösheten bland svenskt sjöfolk skulle öka dramatiskt. Fru talman! Låt mig sluta min exposé över kommunikationsområdet med att säga något om teleområdet, där den tekniska utvecklingen fortsätter med accelererande hastighet. I höstas fick televerket möjlighet att öka sin investeringsverksamhet utöver i budgeten redan anvisade anslag med ca 300 milj.kr. för att skapa sysselsättning och påskynda utbyggnaden av olika teleanläggningar. I budgetpropositionen anvisas för kommande budgetår en investeringsram på 1,8 miljarder kronor. Genom dessa investeringar kan svenska företag, oavsett läge och storlek, snabbt få tillgång till elektronisk teknik. Genom de s.k. andelsväxlarna, som nu tillhandahålls av televerket, kan även mindre och medelstora företag använda avancerad teknik. Stora delar av televerkets produktion arbetar i full konkurrens med det privata näringslivet, och den monopolavgränsning som nyligen har beslutats i riksdagen har ökat den konkurrensutsatta sektorn för televerket. De angrepp som från vissa håll, främst är det moderata krafter, görs på televerkets monopolsektor måste slås tillbaka, om vi skall kunna garantera hela landet fullgoda telekommunikationer till rimliga priser. Det är angeläget att vi slår vakt om televerket, som utan tvivel är ett av världens främsta teleföretag. En internationell jämförelse visar inte bara att Sverige är världens telefontätaste land utan också att Sverige har de lägsta telefontaxorna. Även övriga produkter som tillhandahålls av televerket har internationellt sett låga priser. För ett ytmässigt stort land som vårt med en relativt liten befolkning skulle det vara förödande för glesbygdsföretag och de människor som bor i glest befolkade områden, om den monopolavgränsning som nu föreligger bröts sönder. Det är därför bra att regeringen har uppskjutit beslutet om bolagsbildning för industridivisionen Tele till dess den tillsatta utredningen fått klart för sig vilka konsekvenser och vilken konkurrenssituation som uppstår för Tele vid en bolagsbildning. Fru talman! I den ytterst brydsamma ekonomiska situation som den borgerliga regeringspolitiken under sex år fört vårt land in i är det naturligtvis en Gudi behaglig gärning att spara när det gäller statsutgifter. Jag vill hävda att alla de sparmöjligheter som över huvud taget funnits har tagits till vara inför beredningen av årets budgetproposition. Att kommunikationssektorn fått en expansiv inriktning är också ett led i socialdemokratins politik för att göra det möjligt att förbättra situationen för svenskt näringsliv. Vi måste få till stånd en produktionstillväxt i det här landet för att därmed lägga grunden till ökade statsinkomster på sikt och därmed också reducera arbetslösheten inom de olika sektorer som kommunikationssektorn omfattar. Även om det kommer flera tillfällen att här i kammaren diskutera oppositionens alternativ, kan jag inte underlåta att nu något kommentera moderata samlingspartiets agerande i trafikutskottet och de motioner som partiet väckt i anslutning till budgetpropositionen. Här vill jag säga att man saknar all sans och måtta. Om man följer de moderata förslagen, får det förödande konsekvenser, inte minst för trafiken på det ersättningsberättigade järnvägsnätet. All tågtrafik måste där i stor utsträckning upphöra från den 1 juli i år, om moderata samlingspartiets förslag skulle vinna riksdagens gillande.

Fru talman! Utan tvivel är energipolitiken en stor och viktig samhällsfråga, som ofta diskuterats här i kammaren och även varit uppe i dag. Transportpolitiken har knappast tilldragit sig samma intresse, och ändå utgör transporterna en lika stor kostnadspost för industrin som energin. Ett effektivt transportsystem har en avgörande betydelse för näringslivets och produktionens utveckling. Möjligheterna att ta sig fram på vägar — att kunna resa — är viktiga för oss alla. Det finns alltså goda skäl att beröra trafikfrågorna i den här allmänpolitiska debatten, och då mot bakgrund av budgetpropositionen. Här, liksom i andra frågor, finns det rätt stora förväntningar på den nya regeringen. Det är inte min avsikt att göra någon historieskrivning av trafikpolitikens utveckling. Men vi måste ändå notera att de trafikbeslut som fattades 1978/79 byggde på en samhällsekonomisk grundsyn på trafikfrågorna. Hur har då utvecklingen varit? Ja, i dag finns klara tendenser till en återgång till ett alltmer företagsekonomiskt och marknadsekonomiskt tänkande och synsätt på trafikverksamheten. Den ekonomiska krisen har också medfört en kris för många trafikföretag. sjöfarten! Var femte sjöman står nu i kö hos sjöfartsförmedlingen för att få mönstra på ett fartyg. Allt fler sjömän blir arbetslösa. Men problemen finns också inom landtrafiken. Vid det här laget vet alla hur Svenska arbetsgivareföreningen och näringslivets företrädare vill komma till rätta med krisen: Marknadskrafternas ”självläkande” krafter skall släppas lösa — den s.k. fria konkurrensen och det privata initiativet måste uppmuntras. Den ekonomiska konservatismen har fått namn som nyliberalism och torgförs nu med verklig glöd av moderaterna. Hand i hand med högerns krav på nedskärningar inom den offentliga sektorn går också en fortgående strävan till privatisering inom trafikområdet. Låt mig nämna några exempel! De i reella termer under årens lopp minskade anslagen till vägverket har tvingat fram extra hårda rationaliseringar. Maskinpark och personal har minskats, och för kommande år förutses nu ytterligare kraftiga minskningar med hundratals maskiner, bortrationalisering av närmare 2 000 arbetstillfällen och ett starkt minskat antal vägstationer. Samtidigt sker en ökad användning av privata entreprenörer i vad gäller såväl underhåll som byggande. Beredskapsarbeten med sin osäkra anställningsform tar över från det fasta anslaget. Om detta får fortsätta i samma takt som hittills skapas ytterligare arbetslöshet och otrygghet för vägverkets arbetare och övrig personal. Det måste bli en angelägenhet för den nya regeringen att bryta denna nedbantning av samhällets egen vägverksamhet. Vägverket kan inte drivas på entreprenad — en sak som ofta har påtalats av de fackliga organisationerna. Vägverkets anställda förväntar sig att regeringspolitiken i de här avsnitten kommer att stå i överensstämmelse med den fackliga arbetarrörelsens strävan. Det finns en del andra oroande exempel från vägsektorn. I årets budgetförslag sker en betydande nedbantning av anslaget till enskilda vägar. Statsbidraget sänks från 70 till 50 96. Stora delar av dessa enskilda vägar finns i Norrland. Som exempel kan nämnas Jämtlands län, som har 700 sådana vägar till en längd av 2 900 km. Här övervältras kostnader på mellan 3 och 3,5 milj.kr. på väghållarna. En fattig glesbygdskommun som Strömsund, med 53 mil enskilda vägar, får en kostnadsökning med över 0,5 milj.kr. Vilka skall då betala detta? Ja, eftersom det är glesbygd bor det utmed dessa vägar mestadels ett mindre antal hushåll, mest äldre och pensionärer. De riskerar nu, trots ett visst kommunalt bidrag — om det finns någon kommun som har råd att lämna ett sådant — att få sina årliga vägavgifter höjda med uppåt 1 000 kr. Visst stämmer väl dessa åtgärder ganska bra överens med de högljudda kraven från bl.a. högerhåll på besparingar inom den statliga sektorn, men det är inte en trafikpolitik för jämlikhet och rättvisa. Tron på att den nya regeringen skall kunna infria förväntningarna får sig här en knäck, i varje fall bland glesbygdens folk. I detta sammanhang finns det anledning att kommentera en annan fråga med transportbakgrund. Oljeoch drivmedelskonsumenterna i de delar av landet som har strängt klimat och långa transportavstånd har större utgifter för olja och bensin. En orsak är det större behovet av olja för t.ex. uppvärmning. Det kan man märka på väderleksprognoserna just nu. Medan det i det inre av Norrland är 30 ? kallt, har vi här nere kanske max 10? kallt. Det går åt mer olja för att värma upp bostäderna i Norrland, och de långa avstånden driver upp transportkostnaderna. Därför är det märkligt att jag när jag kommer hit till Stockholm kan se skyltar som anger att bensinpriset här är 10 öre lägre än i den norrländska bygd som jag kommer från. Behovet av bil är ju, som vi vet, mycket större där uppe. Vid förra riksmötet föreslog den borgerliga regeringen en besparing genom ett borttagande av det bidrag som har utgått i syfte att sänka ortstilläggen vid oljeleveranser. Motiveringen var att detta bidrags relativa andel har blivit allt mindre eftersom oljan har blivit så dyr. I så fall borde väl, herr talman, bidraget ha justerats upp. Men framför allt måste man enligt vår mening slå vakt om principen att eftersträva samma oljeoch bensinpris i hela landet. Det finns verkligen anledning att sätta ett stort frågetecken inför det faktum att den socialdemokratiska regeringen kommer med samma bantningsförslag i år, trots att socialdemokraterna i fjol motsatte sig det borgerliga förslaget. Lägger man samman prutningen på glesbygdsvägarna, bortsopningen av utjämningstanken när det gäller oljepriserna och bristen på nya grepp i regionalpolitiken, kan man konstatera att bilden inte blir särskilt uppmuntrande för folket i glesbygden. Jag sade i början av mitt anförande att trafiken är i kris. Det gäller inte minst åkerinäringen, som ombesörjer 46 70 av godstransportarbetet i landet. Samtidigt som svårigheterna växer för många små åkerier pågår en svart förmedlingsverksamhet. Från näringslivshåll ackompanjeras denna utveckling med allt högljuddare krav på att man skall riva upp gällande regler för behovsprövning då det gäller förmedlingsföretag. På det hållet vill man tydligen mer eller mindre legalisera svartåkningen. Läget är också sådant att många åkare av ekonomiska skäl frestas att överlasta. Denna tendens uppmuntras av näringslivets företrädare inom t.ex. Industriförbundet, då man förordar höjda bruttovikter och ökat axeltryck, trots den svaga bärigheten på många av våra vägar. Det gäller i synnerhet det sekundära vägnätet, som används för t.ex. skogstransporter. Att falla undan för sådana krav innebär dels ett raserande av stora delar av vägnätet, som inte bär dessa tunga transporter, dels att öppna för vad åkarna själva kallar parasiterna inom åkeribranschen. Åkerinäringen domineras av de många enoch tvåbilsföretagen. Problemen för dessa företag utgör exempel på småföretagens problem över huvud taget i kristider. Så några ord om järnvägstrafiken och de signalerade järnvägsnedläggningarna. Sedan lång tid tillbaka pågår en kampanj organiserad av bilbranschen — en bransch som puffar för bilen men som också riktar attacker mot kollektivtrafiken, inkl. statens järnvägar. Medan hela trafikverksamheten i landet drar miljarder och åter miljarder i samhällsstöd — statligt och kommunalt — kräver man från detta håll nedläggningar och nedskärningar av SJ:s verksamhet för att minska driftsersättningen. De hårda ränteoch avskrivningsregler som bestämts för SJ och som fortsätter att gälla leder ofta till bokslutsmässiga underskott. Men dessa synbara underskott används också i vulgärpropagandan mot statlig verksamhet. Här är inte avsikten att framställa SJ som oklanderligt, men låt oss förstå att då det går dåligt för Sveriges tunga industrier, skog, malm och stål, så drabbas också SJ:s godstrafik. Enbart det sjunkande antalet malmtransporter svarade under förra året för 90 90 av SJ:s minskning på godstrafiksidan. Vi bör alltså vara mera rättvisa då vi bedömer förutsättningarna för ett sådant trafikföretag som SJ. Detta företag är också betingat av den allmänna krissituation som vi har i landet och som innebär attt.ex. industripotentialen endast kommer till användning till 70 90. Nu förutskickar regeringen i budgetpropositionen en kampanj för nedläggning av 207 mil järnväg i första etappen. Nedläggningarna skall vara slutprövade före nästa års slut. I samband med dessa nedläggningar spelar det statliga transportrådet en nyckelroll. Men erfarenheterna hittills visar att detta transportråd i sin handläggning ofta framlägger föga objektiva och ibland felaktiga faktaredovisningar. Järnvägstrafiken framställs alltid i negativ dager och busstrafiken i positiv dager. I samband med rådgivning till länshuvudmännen uppehåller sig rådet utförligt vid vad som gäller om en huvudman vill ha busstrafik framför tågtrafik, men förtiger praktiskt taget helt vad som gäller om huvudmannen uttalar sig för fortsatt tågtrafik. Hur skall han då göra för att åstadkomma det? Man får intrycket att transportrådet anser den situationen otrolig och närmast hypotetisk. De flesta som har iakttagit de hittills genomförda nedläggningarna har den uppfattningen att såväl SJ som transportrådet strävar efter att steg för steg skapa motiv för nedläggningar av E-nätsbanor utanför riksnätet. Det är därför befogat att se över instruktionen för och sammansättningen av transportrådet, vilket vårt parti har föreslagit. Nu är det emellertid så att frågan om nedläggning av trafik på vissa bandelar inte längre kan ske i tysthet. Regeringen måste nu räkna med att en opinionsrörelse kommer att utvecklas för att försvara järnvägarna. Framtiden kräver i ökad omfattning hushållning med energi och miljö och en säker trafikapparat. Det vore fel att inte beakta framtidens krav då det gäller trafiken.

Herr talman! Min avsikt är nu att föra över den allmänpolitiska debatten från kommunikationsfrågorna till de för hela vårt folk så viktiga frågorna om livsmedelförsörjningen och miljöpolitiken. Jag skulle vilja inleda med att ansluta mig till de synpunkter som i det sammanhanget anfördes av Thorbjörn Fälldin tidigare i debatten. Han sade att en starkare samhällsekonomi på nytt skulle ge människorna mer pengar att köpa livsmedel för. Och det viktigaste för jordbrukets del är kanske de ekonomiska sammanhangen. Man kan också tänka sig att söka åstadkomma en bättre produktionsstruktur, så att man i Sverige kunde producera mer foder som ersättning för importen. Det skulle bidra både till bättre samhällsekonomi och till bättre ekonomiska förhållanden för jordbruket. Produktionsresurserna kan också utnyttjas för energiproduktion och andra alternativa produkter. En annan möjlig väg är export av högförädlade livsmdel, som det av allt att döma finns utrymme för på världsmarknaden. Kring dessa principer har vi från centern väckt en rad motioner till årets riksmöte. Vi har därvid framhållit att vi inte tror att det främsta intresset för konsumenter och producenter just nu är en ny utredning. En utredning kan dock inte vara skadlig — den är nu ett faktum. Vi menar emellertid att det hade funnits möjligheter till en rad konkreta åtgärder, som inte hade behövt föregås av ytterligare utredningsarbete. Det är inte säkert att våra trängda hushåll och nyetablerade jordbrukare förväntar sig att just mer utredningsarbete och byråkrati är det som skall lösa deras problem. Det viktigaste är naturligtvis en starkare samhällsekonomi, som kan ge konsumenterna ökad köpkraft och ge utrymme för räntesänkningar. Vi menar att produktionsstrukturen utan ytterligare utredningsarbete skulle kunna förändras så att man i samhället fick ett grepp över okynnesetablering, som inte är baserad på arealunderlag med foderproduktion. Vi menar att en förändrad proteinbalans i vårt land med övergång till en mer intensiv hemmaproduktion av protein skulle vara till nytta för samhället i dess helhet. Det skulle också bidra till att lösa överskottsproblemen. Vi menar att det finns ett intressant utrymme på exportmarknaden för högförädlade svenska livsmedel. Vi menar också att jordbruket som producent av energi är något som kan bli mycket intressant i framtiden. Allt detta har vi redovisat i omfattande motioner och konkreta förslag till årets riksdag. Vi har gjort på samma sätt när det gäller trädgårdsnäringens problem, som är ganska omfattande och i många avseenden kräver snabba och handlingskraftiga beslut för att näringen skall kunna räddas. Vi har också gjort en sammanställning över våra miljöoch naturresurser och redovisat vårt miljöpolitiska handlingsprogram. Med utgångspunkt från detta har vi framfört konkreta yrkanden om ställningstaganden som riksdagen kan göra omedelbart. Jag tänkte emellertid i detta anförande huvudsakligen ta upp resonemang kring akuta problem när det gäller livsmedelsförsörjningen. Vi har under senare år upplevt hur nuvarande jordbruksministern när han var i opposition vid olika tillfällen uttalade sig mycket kritiskt mot de principer som ligger till grund för den nuvarande livsmedelsproduktionen. Jordbruksministern har i olika sammanhang uttalat kritik. Han menar att inflationen och det höga ränteläget har vållat svåra ekonomiska problem, i första hand för de nyetablerade jordbrukarna. I debatten den 11 juni 1982 sade han att den högerinriktade ekonomiska politik som de borgerliga regeringarna har fört har drabbat såväl näringen som konsumenterna. Den viktigaste åtgärden är alltså otvivelaktigt att ge den ekonomiska politiken en ny inriktning. Jordbruksministern sade vidare att jordbrukspolitikens ledstjärna skall vara att man genom en rationellt bedriven produktion ger konsumenterna livsmedel av god kvalitet till rimliga priser och dem som arbetar i jordbruket en med jämförbara grupper likvärdig standard. Den sista tesen är det naturligtvis ingen som helst debatt om, utan därom råder enighet. Det som vållar delade meningar och olika ställningstaganden är självfallet hur man skall kunna nå fram till detta mål. Inom centern är vi inte riktigt säkra på att detta Columbi ägg går att klara i den nya utredningen. Men vi skall inte ha förutfattade meningar, utan utredningen må ha sin chans. Däremot blev vi förvånade, när socialdemokratin genom den kritik som jag har givit exempel på här i fråga om jordbrukspolitiken och andra ting lyckades rycka åt sig makten, vilket naturligtvis är viktigt för varje parti. Något som också har förvånat oss är det som har hänt därefter. Jag begär inte att den nya regeringen på knappt ett halvår skall ha hunnit vidta långa rader av omfattande förändringar i den riktning som den själv önskar, men den borde ha kunnat undvika åtgärder, som för i rakt motsatt riktning. Jag tänker t.ex. på devalveringen, som ju innebär en försämring med 2 miljarder kronor av konsumenternas möjligheter att köpa livsmedel. Det är inte precis vad vi hade väntat oss efter de stolta uttalandena om rimliga priser på livsmedel. Genom devalveringen skedde alltså direkt en väldigt kraftig höjning av priser och levnadskostnader. Den nya budgeten medförde en ökad påfrestning på samhällsekonomin med ytterligare 20 miljarder kronor i budgetunderskott. Det är inte sådant som för till den stabila samhällsekonomi som skulle ge goda frukter till både konsumenter och producenter. Momsen får inte den stora effekt som den kunde ha fått, om inte vpk hade pressat fram viss kompensation i detta avseende. Detta gäller konsumentsidan. Vi kan sedan se på de stolta uttalanden som jordbruksministern har gjort beträffande producenterna. Jag ifrågasätter inte eller misstänkliggör den goda avsikten och den engagerade ambitionen i fråga om jordbrukarnas intressen. Men man blir väldigt förvånad över de åtgärder som redan kan skönjas i budgetpropositionen. Det införs en ny belastning genom en extra avgift för kreditgarantin beträffande lån till nyetablerade jordbrukare. Det är mer ett slag i ansiktet på de nyetablerade jordbrukarna än någonting som vittnar om omtanke om deras bästa. Man lägger nya avgifter på skogsbruket, och ytterligare nya signaleras. Man menar att lantbruksstyrelsens möjlighet att ge kompletterande skogsmark till familjejordbruken bör avvecklas. Man övervältrar kostnaderna för djurhälsovården på jordbrukarna. Detta är bara några exempel på det som går att läsa ut av budgetpropositionen. Sedan vet vi ju att devalveringen även i produktionsledet naturligtvis har en betydande effekt, där den slår hårt på importen av olja, maskiner, handelsgödsel och fodervaror. Dessutom är vi för centerns del alltjämt litet förvånade över den ständiga kritiken mot inkomstmålet för jordbrukarna. Svante Lundkvist har ofta påstått att vi är ute med en partsinlaga, men jag skulle vilja säga att det snarare är fråga om ett viktigt enkelt rättvisekrav, nämligen att en hel grupp skulle ha rätt att ställa krav på sin inkomst. Vi får väl återkomma till vilken prioritering detta skall få, men den hårda kritiken mot att detta mål har haft hög prioritet tidigare har förvånat oss, när det ändå är så stora klyftor kvar. Det som kanske förvånar oss allra mest är att jordbruksministerns skicklighet har inneburit applåder från LRF. Till det vill jag verkligen gratulera pedagogen Svante Lundkvist. Men jag måste säga att jag inte vill gratulera näringen till de åtgärder som han föreslår — dock med stor elegans. Det som är speciellt intressant att läsa ur direktiven för den nu tillsatta livsmedelsutredningen tycker jag för min del är resonemangen kring möjligheten till transfereringar mellan olika kategorier inom jordbrukarkåren. Detta är ju ett oerhört stort äventyr. Jag vill inte ha förutfattade meningar när jag går in i detta utredningsarbete, men jag emotser med mycket spänd förväntan vad sådana tankegångar skulle kunna innehålla, där man skulle ha en prissättning som ger transfereringseffekter mellan den väletablerade och den mera skuldsatte jordbrukaren. Principen är ju intressant, men den är naturligtvis oerhört svår att genomföra. Om man väljer den principen, har det alltså accepterats i grunden att näringen inte skall ha en marknadsmässig förräntning av det kapital som finns. Om det kapital som insätts i näringen har en marknadsmässig förräntning, vilket är ett självklart krav i alla andra näringar, då är det ointressant om detta kapital är lånat eller självfinansierat. Men de transfereringseffekter som man talar om syftar till att det egna kapitalet inte borde förräntas. Det är en fråga vars svar man emotser med spänning, om jordbruksministern verkligen har uppfattningen att det egna kapitalet inte bör förräntas. I så fall har vi en parallell: att man skulle ha olika lönesättning för arbetare, beroende på om de har skulder på sitt hus eller inte — en helt orimlig tanke, egentligen. Detta var några funderingar kring det som kan bädda för intressanta debatter i framtiden om vår livsmedelsförsörjning från konsumentoch producentsynpunkt. Det har här tidigare talats om att Sveriges problem löses bäst i samförstånd. Jag vill avrunda detta lilla anförande med att säga att detta i mycket hög grad gäller i fråga om problematiken kring vår livsmedelsförsörjning. Jag vill dock säga att de bästa chanserna till samförstånd ju inte uppstår om regeringen startar med att klippa till både konsumenterna och jordbrukarna — vilket jag redovisat att man redan har gjort — och sedan kommer och säger att man räcker ut en hand. Den handen får inte uppfattas som knuten om den skall tas upp. Om det är så att det gäller att pressa både konsumenter och producenter, är vi inte beredda att hjälpa till med det. Men jag vill inte avvisa funderingar omkring samarbetet förrän vi mera exakt får veta vad substansen och innehållet bakom tankegångarna kan vara.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, Einar Larsson, att jag förra året sade att det i huvudsak var den högerinriktade ekonomiska politik vilken fördes under de borgerliga åren som försatte oss i de bekymmer som vi nu har att försöka rätta till. Jag håller Einar Larsson räkning för att han medger att det inte kan vara gjort på fyra månader utan att det kommer att ta sin tid att komma till rätta med problemen. När Einar Larsson sedan påstår att vi klipper till både jordbrukare och konsumenter vill jag säga att vi gemensamt tvingas konstatera att vi alla får lov att bära bördorna av den utveckling vi haft under de gångna sex åren. Därför får vi alltså vissa försämringar som är förknippade med de åtgärder som måste vidtas för att vi skall kunna räta upp ekonomin igen. Jagtror inte att vi kan sätta i gång och föra en ny ekonomisk debatt i det här skedet av remissdebatten. Det har klarats av tidigare, så jag tror inte att det vore särskilt meningsfullt. Men det som är intressant att konstatera är att vi i dag när det gäller livsmedelsförsörjningen har den något underliga situationen att Thorbjörn Fälldin med instämmande av Einar Larsson finner den livsmedelsförsörjningsutredning som vi tillsatt onödig. Samtidigt konstaterar han att den mottagits positivt av alla parter. Einar Larsson nämnde något om applåder från LRF. Det kan möjligen bero på att jag hela tiden när jag skrivit direktiven till utredningen som utgångspunkt haft att vi nu måste försöka att hjälpas åt att rätta till allt som har gått snett och att komma fram till en politik för vår livsmedelsförsörjning som kan omfattas med förtroende av både producenter och konsumenter. Jag är naturligtvis utomordentligt tillfredsställd på den punkten. Det har varit min strävan att den här utredningen skulle kunna starta i en så god atmosfär som möjligt. Jag skall gärna inkassera det som positivt att Einar Larsson nu till skillnad från tidigare inte på något sätt misstänkliggjort våra ambitioner i detta sammanhang utan säger sig vara beredd att som ledamot av utredningen förutsättningslöst gå igenom de olika problem som uppkommit och som gett anledning till att tillsätta denna utredning.

Jag medger att det är ett svårt och stort arbete som utredningen ställs inför. Vi har ändå ansett det vara angeläget att också samtidigt försöka att dra ner den tid under vilken utredningen skall arbeta. Därför skall det första skedet i utredningen redovisas redan till hösten för att man skall kunna skapa underlag för de diskussioner som måste föras redan inför nästa jordbruksavtal. Sedan får man på ytterligare ett år försöka fullfölja hela programmet. Einar Larsson berörde ett par detaljer som jag något skall kommentera. Einar Larsson tog upp det här med kreditgarantier och menade att det var fel att lägga på den avgift som vi i budgetpropositionen tar upp för kreditgarantierna just nu när jordbruket på annat sätt har bekymmer. Men som vi kan konstatera får man också på alla andra områden lov att använda avgifter för att förbättra möjligheterna att klara vår ekonomi. Jag vill i det sammanhanget falla tillbaka på vad jag hela tiden tror är viktigt ur näringslivssynpunkt, och det är att man inte i sådana här detaljer skall särbehandla jordbruksnäringen. Man skapar en föreställning i samhället i övrigt om att vi alltid gör någonting särskilt när det gäller jordbruket. Det skapar misstänksamhet och brist på förtroende mellan de olika grupperna i samhället. En sådan här avgift finns i alla andra fall när man som företagare får denna typ av lån. Det är viktigare ting som bestämmer den utveckling vi kommer att få på jordbrukets område. Einar Larsson var också inne på frågan om förvärv av skogsmark. Jag hade häromdagen att svara på den frågan här i kammaren, när Per-Ola Eriksson ställde den till mig med anledning av vad som står i budgetpropositionen. Detta hänför sig till att vi menar, att om staten skall uppträda som köpare av stora, samlade skogsinnehav, så ter det sig för oss naturligare att de inköpen sker genom domänverket än genom lantbruksstyrelsen. Vi anser att det är rimligt att statens företag på det här området får möjlighet att överväga på vilket sätt man skall kunna bibehålla de stora skogsinnehaven samlade också i fortsättningen. Problemet för oss på skogsnäringens område är ju ägosplittringen, som vi i dag har många bekymmer med. Det innebär å andra sidan inte att den strukturrationalisering som sker inte skall fortsätta i vanlig ordning genom lantbruksstyrelsens försorg. Som jag också sade häromdagen är jag mycket väl medveten om vad det kombinerade jordoch skogsbruket betyder i många områden i det här landet, och även det måste ha sin chans i den strukturrationaliseringsverksamheten. Men det gäller att hålla isär de här två tingen.

Herr talman! Jag vill välkomna och skall försöka ta fasta på jordbruksministerns vänliga tonfall och den uttalade samarbetsandan. Men när Svante Lundkvist säger att det för regeringen ter sig naturligast att domänverket tar hand om den överskottsmark som är till salu från bolagen, då måste jag slå fast att vi där har helt olika uppfattningar. Jag vågar säga att uttalandet att det ter sig naturligt att överlämna detta till domänverket inte är relevant vare sig för jordbrukarna eller för andra grupper av svenska folket. Det är naturligtvis bra att Svante Lundkvist säger att vi skall hjälpas åt att rätta till det som har gått snett. Det är väldigt stiligt. Men det är oerhört förvånande att Svante Lundkvist startar det arbetet med att på de punkter jag nämnt kraftigt förvärra de problem som finns. Det är ingen bagatell att för nyetablerade jordbrukare lägga på en extra procent på räntan. Jag menar att eftersom jordbruket redan nu är så omgärdat av regleringar och eftersom man i princip redan har accepterat att näringen inte kan marknadsmässigt förränta insatt kapital, är situationen en helt annan för jordbruket än för andra, jämförbara verksamheter. Därför är en särbehandling i det här fallet helt enkelt nödvändig. Man försöker bagatellisera det faktum att man försvårar situationen för jordbruket genom en sådan här avgift, genom att föra över kostnadsansvaret för djurhälsovården och genom att öka bördorna när det gäller skogspolitiken. Detta är ju oerhört allvarligt, och det skapar inte de bästa förutsättningarna när man nu i utredningen skall, som Svante Lundkvist utrycker det, försöka lösa de problem som finns.
Herr talman! Bara ytterligare ett förtydligande. Einar Larsson hanterar den här diskussionen beträffande dessa skogsmarksförvärv som om det skulle gälla all skogsmark. Jag säger att om de stora skogsbolagen bjuder ut skogsmark till staten är det naturligt att staten som köpare förvärvar den marken genom domänverket — naturligare för oss än att det sker genom lantbruksstyrelsen. Detta görs för att man skall kunna se i vilken mån det finns förutsättningar att hålla de redan samlade skogsinnehav som brukas under vissa former samlade även i fortsättningen, så att de kan spela sin betydelsefulla roll för näringen. Sådana delar av den typen av förvärv som inte är intressanta att hålla samman bör kunna utnyttjas i vanlig ordning i strukturrationaliseringen. Det är detta som det i första hand är fråga om. Det är nog inte den här låneavgiften, Einar Larsson, som kommer att avgöra utvecklingen för näringen, utan avgörande blir om vi kan räta upp den ekonomiska politiken. Vi kan inte hålla på att säga att avgifter m.m. som vi nu tvingas ta ut skall drabba alla övriga grupper si och så, men när det gäller jordbruket skall vi ha en speciell behandling. Eftersom detta är en viktig fråga när det gäller det ömsesidiga förtroende som måste finnas mellan producenter och konsumenter beträffande hur vi rättvist skall hjälpas åt att bära bördorna, tycker jag helt enkelt att det är fel av Einar Larsson att nu försöka haka upp sig på den typen av detaljer. Sammanfattningsvis hälsar jag med tillfredsställelse den helt annorlunda ton som Einar Larsson i dag har använt i den här debatten. Den vittnar om att han nu kommer att gå till den här livsmedelsförsörjningsutredningen utan förutfattade meningar och med en vilja att pröva de olika problem som nu föreligger på livsmedelsförsörjningens område förutsättningslöst efter de direktiv som utredningen har fått och som dess bättre har tagits emot positivt av alla parter.

Herr talman! Jag har alltid tidigare och kommer alltid även framöver att försöka starta politiska förtroendeuppdrag i en objektiv och förutsättningslös anda. När nu utredningen, vilken jag hela tiden har tyckt vara onödig och som borde ha kunnat ersättas med konkreta åtgärder, är ett faktum är det självklart att jag fortfarande ställer upp i den andan. Däremot har jag i det här anförandet beklagat nya onödiga stenar som har kommit på vägen — problemen kunde kanske anses tillräckliga utan dem. Den vänliga tonen hos Svante Lundkvist har samtidigt kunnat innebära en rad åtgärder som jag här har velat kritisera. Jag minns debatterna från mer än 20 år när det gäller hur man skulle kunna få loss några hektar från domänverket för att komplettera familjejordbruket. Detta har aldrig lyckats i nämnvärd omfattning. Äntligen var nu en kanal på väg som skulle börja fungera, och då säger Svante Lundkvist i sin första budgetproposition i denna omgång att den potten skall minskas med 50 miljoner och att den sedan helst skall avvecklas. Detta vill jag mycket starkt beklaga, och jag hoppas att vi tillsammans kan komma överens om att ändra på den formuleringen. Tar man bort den möjligheten blir det verkligen inga applåder från jordoch skogsbrukets sida. Sedan finns det naturligtvis detaljer som kan diskuteras ytterligare. Jag måste säga att det är bra med ökad insyn och ökad förståelse. Men jag blir mycket ledsen om det finns en underton i detta, som betyder att jordbruket tidigare skulle ha haft en alltför gynnad situation. Det vill jag bestämt motsäga. Så är inte fallet. Det är det som har gjort vår diskussion litet irriterad: Svante Lundkvist har å ena sidan talat om samförstånd och insyn, men å andra sidan har han antytt att förtroendet mellan konsumenter och producenter skulle ha kunnat vara skadat av att jordbruket på något vis skulle ha haft en gynnad situation. Fråga alla nyetablerade jordbrukare med räntesatser mellan 17 och 20 70 om de har känt sig speciellt gynnade tidigare och om de känner sig gynnade nu, när de får nya pålagor.
Herr talman! Jag vill bara sluta med att nämna att man ofta får ett intryck — när representanter för centern talar i dessa frågor — att centern uteslutande företräder den ena partens intressen. Det är det som skapar en risk för att förtroendet för den politik vi skall föra på detta område rubbas — ett förtroende som det är mycket angeläget att bevara. Det är bara följande tankeställare jag tycker att Einar Larsson skall ta till sig: I detta hus måste vi uppträda som politiker med ansvar för hela samhällsutvecklingen. Vi kan inte bara resonera utifrån den ena partens intresse. Gör vi det bidrar vi till att den politik vi vill föra på detta område blir mindre väl anskriven än den skulle behöva vara. Och det är viktigt för alla parter att den är väl anskriven.

Herr talman! Mitt anförande går kanske inte att passa in i de s.k. debattblocken, eftersom det spänner över flera av de sektorer som vi debatterar i denna allmänpolitiska debatt. De ämnen som jag tar upp, den internationella solidariteten, materialiserad i biståndet till de fattiga folken, och behovet av en aktiv regionalpolitik här i Sverige, verkar kanske vid en första anblick avlägsna från varandra men handlar egentligen om samma sak: om jämlikhet och ansvar. En betraktelse över läget i världen får med nödvändighet en mörk grundton. Vem kan undgå att gripas av de dagliga rapporterna från olika hörn av världen om våld och mänskligt lidande? Vem kan undgå att engageras av det polska folkets kamp för de mest grundläggande av alla mänskliga rättigheter? Vem kan undgå att känna fruktan inför de växande arsenalerna av kärnvapen i världen och den tilltagande spänningen mellan supermakterna, som tar sig uttryck i en ständigt stegrande rustningsspiral? Vem kan undgå att uppröras över det oförnuft som gör att världens nationer satsar 20 gånger mer pengar på förberedelser för att döda och förinta andra än på att hjälpa fattiga människor till ett människovärdigt liv? Våld och fruktan för våld är en del av miljoner människors vardag. Våldet förgiftar allt liv, inom och mellan stater, mellan styrande och styrda, mellan individer. Vi möter det ständigt, i massmedias reportage och glimtar. Inför detta massiva utbud av våld är det viktigt att vi inte tillåter oss att bli avtrubbade. Både för våldets offers och för vår egen skull måste vi fortsätta att reagera.

Det finns, enligt min mening, bara ett svar på dessa frågeställningar, och jag är glad över den enighet om detta svar som också finns inom mitt parti, folkpartiet. Svaret är: Sverige är en del av världen; vi är beroende av det som händer runt omkring oss. Vi är världsmedborgare. När vi hävdar de små nationernas rätt till frihet hävdar vi också principer som är livsviktiga för oss själva. Skulle vi dra oss undan och tystna, är det inte säkert att någon annan för vår nedlagda talan. Skulle vi välja att isolera oss politiskt till förmån för en rent ekonomiskt inriktad intressepolitik skulle vi inte förstärka utan försvaga vår säkerhet. I FN-arbetet och andra internationella sammanhang är inte heller de små nationernas arbete för fred och rättvisa utan betydelse. Även de mest brutala regimer har ofta en känslighet för denna typ av påtryckningar och tvingas till eftergifter. Och för vår nation är det viktigt att vi även i internationella sammanhang ställer upp för de idéer och värden vi tror på. Jag tror att inte minst den uppväxande generationen har en stark känsla för detta samband. I detta sammanhang vill jag även säga några ord om fredsrörelsen. Fredsrörelsen, som stadigt växer sig allt starkare ute i världen, är en strimma av hopp i den mörka bilden. Den har som sin grogrund människors rädsla inför ett förgörande storkrig. Den är stark — den har inom sina led människor med idealistisk grundsyn, och som rörelse är den fortfarande ny och påverkbar. Fredsrörelsen är en störning i den etablerade maktkampen; den är för stark för att kvävas med hot och våld, och därför angrips den på ett mera försåtligt och dolt sätt. Fredsrörelsen har ett hot inom sig själv: Krafter som står i direkt strid med fredsrörelsens innersta mål och mening försöker nästla sigini dess led och med starka ekonomiska resurser och riktad propaganda få den att vandra på vägar som ensidigt angriper resp. gynnar endera parten i den militära maktkampen. Det är viktigt att de idealistiska, starkt engagerade människorna i fredsrörelsen är observanta på detta hot och håller fredsrörelsen fri och obunden åt alla håll. För människor i stora delar av världen är frågan om liv och död inte bara en fråga om krig och fred. Deras tillvaro är en daglig kamp för att överleva. De är inne i underutvecklingens onda cirkel, och de kan inte ta sig ur den utan hjälp utifrån. Det är inte närmast hjälp att försörja sig det handlar om. I verklig nöd, krig, översvämningar, jordbävningar o. d. griper katastrofhjälpenin, men det verkligt stora hjälpbehovet ligger i att utveckla de resurser de själva har — de mänskliga resurserna genom utbildning: hur de skall sköta sin jord och skog, hur de skall få vatten för sitt eget och ekologins behov. U-länderna behover också stöd för att utveckla sin handel med omvärlden. Det är detta sammantaget som u-hjälpen handlar om. Det var kyrkorna och enskilda ideella organisationer som visade vägen. Det var där man först förstod att vi har ett ansvar också för människor i andra länder än vårt eget. Dagens u-hjälpsdebatt har blivit torftig. Det bollas för mycket med BNP och procenttal, och det är för litet av information och för litet av känsla för äkta solidaritet. Människor i Sverige är beredda att ställa upp för de fattiga folken. Men de vill också veta att pengarna verkligen går till det ändamål de är avsedda för, och de vill också att den hjälp som vi lämnar skall vara effektiv. För att inte vår u-hjälp skall misstänkliggöras och för att de offervilliga människorna inte skall oroas av korruption är det viktigt att vi gör allt för att organisera hjälpen så bra som möjligt och att vi kontrollerar att den når de behövande. Med avstånden, med den problematik som följer med agerandet i ett underutvecklat land, finns det svårigheter att nå upp till den effektivitet som vi vill uppnå. Vi skall, som jag sade tidigare, förfina organisationen, men när jag säger detta vill jag också peka på den cynism som utmärker de politiker som utnyttjar den sårbarhet som u-hjälpen har och tar den till intäkt för att undan för undan dra ned hjälpen till en allt lägre nivå. Det finns också ett annat skäl i debatten för att dra ned nivån på vår u-hjälp. Det är att vi nu inte har råd med våra tidigare åtaganden, därför att vi har en ekonomisk kris i Sverige. Men det känsloladdade ordet kris får inte förvrida våra perspektiv. När vi talar om kris i välståndets Sverige och kris hos de fattigaste folken där miljoner barn svälter ihjäl, då är dimensionerna så olika de kan bli. Mot denna bakgrund reagerar vi i folkpartiet hårt och bestämt mot regeringens och socialdemokratiska riksdagsgruppens dubbelspel i årets budgetproposition, där de tar till det enkla knepet att räkna in pengar som anslagits i tidigare budgetar men ännu inte hunnit förbrukas i summorna för det kommande årets biståndsbudget. I debatt efter debatt under våren 1982 kritiserade socialdemokraterna, och det med rätta, moderata samlingspartiet för att: det slagit in på den vägen. Nu gör socialdemokraterna samma operation i årets budget, och det måste betecknas som ett svårt nederlag för humanism och solidaritet i det vida perspektivet. Det finns också paralleller mellan solidariteten i ett världsperspektiv och solidariteten och jämlikheten i det svenska perspektivet. Norrland och andra glesbygdsområden har hamnat på efterkälken i regional utveckling gentemot det övriga Sverige. Naturrikedomarna, skog, malm och vattenkraft, har exploaterats och gett Sverige en rangplats bland industrinationerna, och arbete och välstånd har kommit svensken till del. Men detta välstånd har inte spritts på ett rättvist sätt över landet i dess helhet. De områden som levererat naturrikedomarna och vilkas människor sågat, huggit och brutit fram dem lämnas nu i sticket när tiderna blir kärvare. Detta markeras mycket klart i årets finansplan där den tidigare målsättningen för landets ekonomiska politik, att uppnå regional balans, nu är helt utelämnad. Uppställda mål för regional balans i tidigare finansplaner har varit att ge människor i alla delar av landet tillgång till arbete, service och god miljö. Av dessa tre delmål är det väl bara den friska luften som f. n. kan erbjudas stora grupper människor i glesbygden. I Norrbotten är mer än var tionde människa utan jobb och bland ungdomarna går, i vissa åldersgrupper, mer än hälften utan jobb. Läget är svårast i Norrbotten, men situationen är snarlik i samtliga Norrlandslän. Det är inte bara i sin verbala framtoning som det samlade regeringsförslaget ger anledning till oro. En mycket påtaglig spark mot Norrland är den särskilda skatten på den elkraft som produceras vid våra vattenkraftverk. Av all elkraft som produceras i Sverige, det är nu 58 TWh, kommer 40 TWh från de norrländska kraftverken. Denna elkraft är av oskattbar betydelse i ordets dubbla mening för det norrländska näringslivet och dess möjligheter att ge arbete åt människorna i regionen. Genom denna nya elskatt hamnar flera företag i det läget att verksamheten inte längre är lönsam. När regeringen diskuterade den nya elskatten funderade man aldrig över den neddragning av konkurrenskraften för de norrländska företagen som den skulle föra med sig och att människor skulle förlora jobben. Skellefteå och Umeå kommuner har satsat på att själva bygga ut vattenkraften. De har gjort detta för att kunna stötta företagsamheten inom kommunerna och för att kunna erbjuda konsumenterna billigare kraft. För Skellefteå kommun kostar den nya elskatten 30 milj.kr. per år. Det är pengar som kunde ha använts till att stötta sysselsättningen i ett område som har det särskilt besvärligt. Nu måste kommunen i stället uppvakta regeringen för att få höja eltaxan då kraftverken går med förlust. Det är en helt obegriplig strategi att först slå undan ett av de viktigaste stödjebenen för det norrländska näringslivet och sedan komma farande med kortsiktigt verkande stöd som bara uppehåller livet i företagen en kort tid. Regeringen har också föreslagit att energiverket skall ligga i Stockholm. Om man verkligen haft tanken att sprida allmänna verksamheter till andra regioner, är energiverket en institution som kunde ha lokaliserats till någon annan region. I Norrland har under de senaste åren förts en intensiv debatt om en upprustning av SJ-nätet. Järnvägen får allt större betydelse för transporter av malm och skog och är naturligtvis också viktig för persontransporter. De satsningar som nu görs på en upprustning av SJ-nätet i Sverige hamnar till övervägande del i Sydoch Mellansverige medan t.ex. inlandsbanan och tvärbanor bara fått smulor. Jag hade väntat mig att mina socialdemokratiska kolleger på Västerbottensbänken skulle motionera i ärendet, eftersom de engagerat sig så starkt för en utbyggnad inom Västerbotten och det så sent som för bara ett par månader sedan. Ett annat slag mot Norrland är att regeringen föreslår att det särskilda prisstödet för brännolja skall försvinna. Vi norrlänningar får betala extra för oljan för att vi bor avlägset från importhamnarna, men vi får pålagor på elenergin, som produceras i våra älvar. Det är faktiskt svårt att se någon rättvisa i detta. Herr talman! Det finns recept för hur man skall kunna klara framtiden i Norrland. En första punkt är att lyssna till de förslag som kommer från människorna i denna region. Då skulle t.ex. olyckan med elenergiskatten aldrig ha hänt. Vi behöver en högre förädlingsgrad på de råvaror som finns i Norrland. Förädlingen av våra trävaror måste gå ytterligare några steg. Vi har andra malmer än järn, och det behövs en satsning på att kartlägga dem och få upp dem ur jorden till produkter och jobb. Det norrländska jordbruket är värt en särskild satsning. Det är så litet, att det inte nämnvärt påverkar balansen i landet, men det har stor betydelse för sysselsättningen. Den norrländska produktionen av livsmedel är en bransch värd att satsa på. Den har stor betydelse också ur beredskapssynpunkt. Norrland är Sveriges eget u-land. Nu måste det svenska biståndet till kolonin Norrland ta sikte på att utveckla de stora resurser som finns i Norrland, för att utveckla regionens egna möjligheter att ge människorna arbete och service.

Herr talman! I tider av ekonomiska svårigheter ställs solidariteten på prov. Då anmäler sig på ett särskilt sätt uppgiften om vakthållningen kring reformer som byggts upp för att så långt som möjligt garantera människorna en social trygghet och säkerhet. Gamla borgerliga motståndare till ATP har länge vädrat morgonluft. I regeringsställning och med utslagsröstens hjälp i riksdagen fick de borgerliga tillfälle att rikta ett allvarligt angrepp mot hela ATP-systemet. På hösten 1980 drev man igenom beslutet om en förändring av beräkningsgrunderna för basbeloppet och därmed värdesäkringen av pensionerna. Skulle de reglerna ha fått fortsätta att gälla, hade det resulterat i en allvarlig och fortskridande urholkning av pensionerna, som på sikt rubbat grundvalarna för hela ATP-systemet. Fjolårets socialdemokratiska valseger gav oss möjlighet att stoppa denna urholkningsprocess och återställa de ursprungliga reglerna för beräkningen av basbeloppet. Valsegern och de ändrade politiska förhållandena i riksdagen gav oss också möjlighet att stoppa införandet av karensdagar och försämringen av sjukförsäkringen, försämringen av arbetslöshetsförsäkringen och försäm ringen av villkoren för barnomsorgens utbyggnad. Väljarna såg till att den sociala nedrustningspolitik som de borgerliga regeringarna bedrivit fick ett slut. Nu ligger på riksdagens bord de motioner som de borgerliga partierna väckt under den allmänna motionstiden. De ger en intressant och avslöjande bild av de borgerliga partiernas intresseinriktning och hur man uppenbart tänker utforma sin oppositionspolitik. De understryker att vår försvarskamp för grundläggande sociala trygghetsreformer förblir aktuell och måste gå vidare. Man skulle kunna tycka att centern och folkpartiet, inte minst efter valet i fjol, borde ha varit en smula brända och i självprövningens tecken undvikit att på nytt aktualisera de tidigare angreppen på den sociala tryggheten. Tyvärr är så inte fallet. Under förevändning att man vill spara och ta ner budgetunderskottet vill man på nytt införa karensdagarna, försämra sjukförsäkringen och på nytt starta urholkningen av värdesäkringen av pensionerna samt försämra statens bidrag till barnomsorgen. Även om folkpartiet uttrycker sig i mera diffusa ordalag och som vanligt vinglar omkring, behöver man inte ta miste på vad de egentligen är ute efter. Moderaterna går naturligtvis längre i sin sociala nedrustningspolitik. Det är frågan om försämrade socialförsäkringsförmåner på en rad områden, sänkta ersättningsnivåer vid sjukdom, sämre tandvårdsförsäkring, sämre föräldraförsäkring, försämring av arbetslöshetsförsäkringen osv. Det handlar om en väldig omfördelning, där de bäst ställda ges förmåner, framför allt i form av sänkta skatter, medan de sämst ställda, de sjuka och arbetslösa och barnfamiljerna får sitta emellan genom ett försämrat ekonomiskt stöd från samhället. Så ser i korthet borgerlighetens sociala nedrustningsprogram ut. Solidariteten lyser med sin fråvaro. I stället är det ett kallhamrat program för en ökad privatisering som presenteras. I en besvärlig ekonomisk tid får det ankomma på den enskilde att klara sig så gott det går. Plånbokens tjocklek får ersätta en socialt inriktad fördelningspolitik. Vi får tillfälle att återkomma till dessa frågor sedan resp. utskott fått tillfälle att granska och behandla de borgerligas återupptagna attacker på den sociala trygghetspolitiken. Herr talman! Förtroendet för ATP och vårt pensionssystem tillhör både dagens och framtidens viktiga och stora frågor. I propagandan mot ATP möter vi nu allt oftare talet om att AP-fonden kommer att ta slut och att vi inte har råd att garantera ATP-pensionärerna deras framtida pensioner. Konsekvenserna av denna propaganda är uppenbara, och vi upplever redan dess följdverkningar. Vi håller på att få en ökad privatisering av pensionstryggheten genom privata och dyra pensionsanordningar, som främst blir förbehållna de bättre situerade grupperna i samhället. Det må vara en sak att marknaden för privata pensionsförsäkringar är god och ekonomiska förutsättningar tydligen föreligger på detta område att kunna skaffa sig egna privata pensionsförsäkringar. Det allvarliga är emellertid när denna utveckling underblåses av en propaganda, som går ut på att man inte längre kan lita på ATP. Mycket av denna propaganda känner man igen från ATP-stridens dagar för nu 25 år sedan. ATP-striden gällde frågan om en lagfäst tilläggspension, att vara garanterad en i huvudsak bevarad standard på ålderns dar. Den rätten hade före ATP endast vissa tjänstemannagrupper, främst statsoch kommunalanställda. Arbetarna saknade den rätten och den tryggheten. Därför blev ATP också en av våra största sociala trygghetsoch rättvisereformer. ATP är uppbyggd på ett s.k. fördelningssystem. Härigenom blev det möjligt att värdesäkra pensionerna. Värdesäkringen är en av de viktigaste grundpelarna för ATP. I gårdagens debatt återkom centern till de s.k. orättvisorna i pensionssystemet. Man gör gällande att när socialdemokraterna vid årsskiftet återgick till de ursprungliga basbeloppsberäkningarna fick ATP-pensionären med full ATP 9 215 kr. mer per år — medan folkpensionären med pensionstillskott endast fick 2 700 kr. Vad man inte talar om är att detta helt naturligt har med värdesäkringen att göra. Varje krona är lika värdesäkrad, det är alltså frågan om automatik, som just är grundad på att pensionerna är värdesäkrade. Själva automatiken har inte centern föreslagit någon ändring av. I sex år satt man i regeringskansliet och räknade upp pensionerna på precis samma sätt, dvs. på grundval av basbeloppsförändringarna. Vad man sedan inte talar om när man ondgör sig över de stora skillnaderna i ökade pensioner på grund av värdesäkringen är att genom främst beskattningseffekterna minskas skillnaderna högst betydligt. Fördelningssystemet innebär att löpande avgifter tas ur produktionen och skall svara mot pensionsutbetalningarna. Den viktiga AP-fonden, som i dag omsluter närmare 200 miljarder kronor, tillkom för att klara pensionsutbetalningarna även vid konjunkturnedgångar och samtidigt vara en utjämnande faktor då det gällde förskjutningarna i befolkningens ålderssammansättning. Vi har alltså byggt upp en buffert i pensionssystemet för att det skall dels motstå de påfrestningar som en konjunkturnedgång kan innebära, dels bidra till att bära de ökade kostnaderna som successivt ökade pensioner innebär och dels klara ökningen av antalet ATP-pensionärer. Konstruktörerna av ATP förutsåg att dessa framtida förändringar skulle kunna ställa ATP inför påfrestningar och att det därför var angeläget att ATP inte byggdes upp på ett renodlat fördelningssystem, utan också förstärktes genom ett fondsystem. Utan det kollektiva sparande som AP-fonden inneburit skulle vår standard på viktiga samhällsområden ha sett annorlunda ut i dag. AP-fonden blev som vi vet i själva verket grunden för en miljon nya bostäder, för sjukhus, skolor, daghem och annan viktig kommunal service. Av särskild betydelse har AP-fonden varit för näringslivet, inte minst för de små och medelstora företagen. De borgerliga lyckades genom sin politik kraftigt minska vårt gemensamma kollektiva och produktiva sparande. Det understryker hur viktigt det är att vi kan hålla AP-fonden intakt. När nu konjunkturerna tycks vara goda för privata pensionsförsäkringar, av skäl jag nämnt, så finns det anledning betona att det är ett misstag att tro att privata pensionsförsäkringar utgör någon räddning. De bygger på premiereservsystemet, som aldrig kan utgöra någon garanti för värdesäkra pensioner. Även privata fonder är dessutom beroende av den ekonomiska tillväxten i samhället liksom ATP och andra sociala trygghetsformer. Det har på sina håll ifrågasatts huruvida ATP i framtiden hellre bör knytas till den allmänna löneutvecklingen i stället för som nu till vårt konsumtionsprisindex. Konsekvenserna av en sådan ändring blir nu belysta i den rapport som riksförsäkringsverket om en tid lägger fram. Det helt grundläggande är emellertid att vi kan få till stånd en tillväxt i vår ekonomi och människorna i arbete. Då löses också dessa problem. När man ibland diskuterar de aktiva gruppernas löneoch standardsituation i förhållande till pensionärernas, så finns det anledning att erinra om att vakthållningen kring vårt ATP-system i hög grad gäller just de aktiva grupperna. Det är deras kommande pensioner vi måste se till att vi kan trygga. Arbetsgivarnas avgifter till ATP fastställs för femårsperioder. Senast fastställdes avgifterna av riksdagen 1979 för perioden från 1980 t.o.m. 1984. Den avgiftshöjning riksdagen då på grundval av riksförsäkringsverkets förslag fastställde gick moderaterna emot. Beräkningarna visade att utan en avgiftshöjning skulle AP-fonden ha varit förbrukad på 20-25 år. Det bekymrade emellertid inte moderaterna vid deras ställningstagande. I år skall avgifterna till ATP fastställas för nästa femårsperiod. Utan att föregripa de ställningstaganden som nu blir aktuella, så är det naturligtvis både viktigt och angeläget att avgifterna får en sådan avvägning att ATP tryggas för framtiden. Herr talman! Socialdemokratin och den samlade arbetarrörelsen i vårt land införde efter hårda politiska strider ATP. Vi kommer att se till att vår tids största sociala trygghetsreform också tryggas för framtiden.

Herr talman! Fastän befolkningen i östra Norrbotten — Tornedalen — bor i vårt lands mest perifera del och till stor del talar ett annat tungomål känner den ändå den största samhörighet med Sverige. Så ungefär uttalade sig för 60 år sedan en känd riksdagsman, sedermera landshövding i Norrbotten, nämligen O.W. Lövgren i Kalix-Nyborg. Dessa ord står sig ännu den dag som i dag är. En intressant jämförelse är att Tornedalen nu, trots tidigare exceptionellt höga födelsetal, har ungefär samma befolkningstal som för 60 år sedan. Det allt överskuggande problemet i Kalix, liksom i hela östra Norrbotten, är arbetslösheten, säger kommunalrådet i Kalix i en tidningsintervju. Han fortsätter: ”Haparanda har länets högsta arbetslöshet, 12,2 Zo. Övertorneå har 10,4 och Pajala 12 26. Jag har försökt tala om detta i två år, men ingen lyssnar.” Vi vill inte på något sätt förringa svårigheter i andra delar av landet, men det kvarstår att den största och långvarigaste arbetslösheten finns i vår gränsregion mot öster. Arbetsmarknadsläget där uppe är nu en stor tragedi för många människor. Tornedalen lär vara den först befolkade älvdalen i övre Norrland. Före järnvägarnas tillkomst och industrialismen var Torne älv en naturlig led i den nordliga handeln i vad vi nu kallar Nordkalotten. Genom 1809 års krig, industrialismen och moderna, snabba kommunikationer hamnade denna gränsbygd vid sidan om allfarvägarna och föll nära nog i glömska. Orter avfolkades. Så småningom konstaterade turister: En vacker bygd i Törnrosasömn! Denna tanke uttrycker också förhoppningar. Och visst finns det slumrande naturtillgångar, såsom mineraler, landets största potentiella vattenkraftsresurser och stora skogsarealer. När man för en del år sedan började tala om alternativa energikällor tändes förhoppningar på många håll. Det förhåller sig nämligen så, att ju längre norrut och österut vi kommer i vårt land, desto rikare är tillgången på en alternativ energikälla, nämligen torv. Redan under 1970-talets senare år talade man mycket om och t.o.m. planerade för Pello-pellets. I Pello finns nämligen torvtäkter brytvärda i årtionden och mer än det framöver. Det mest realistiska projektet, konstaterade ålderspresidenten i denna kammare, Gunnar Sträng, vid ett besök på orten. Domänverket är den i särklass största skogsägaren i dessa trakter. Efter erinringar startade också domänverket tillsammans med ett privatbolag förundersökningar. Sedermera, under borgerlig regeringstid, har emellertid domänverket och privatbolaget flyttat sina intressen söderut. En förevändning var att Pello-projektet skulle bli för stort. Det argumentet förs fram i en tid då man ropar efter alternativa energikällor! Vattenfallsverket har initierat byggande av hetvattencentraler i de fem kommunerna i östra Norrbotten. En tanke att importera eller från södra länsdelen transportera fasta bränslen till dessa kommunala uppvärmningsanläggningar har många funnit nära nog grotesk. Bakgrunden är den rika tillgången på torv och skogsavfall. Det initiativ som statsrådet Dahl för någon timme sedan redovisade i kammaren är därför att hälsa med glädje. Östra Norrbotten är också rikt på mineraler. Det är därför glädjande att industriministern aviserat ökade insatser för prospektering av mineraler. Norrbotten utgör en fjärdedel av Sveriges yta. Det finns anledning att vara optimistisk inför en intensifierad prospektering med ny inriktning och diversifiering. Framstående geologer ser goda utvecklingsmöjligheter. Här gör till Sverige inflyttade — naturaliserade — geologer betydande insatser. Det gäller bl.a. att skapa långsiktig produktion av viktiga industriminera ler. Nettoimporten av dessa uppgår nu till miljardbelopp. I östra Norrbotten och gränsbygden har hittills ingen målinriktad prospektering skett. Några egentliga mätningar har inte utförts i exempelvis Haparanda, Övertorneå och Överkalix kommuner. Där vore det angeläget att nu upprätta en allmän jordartsoch berggrundskarta. Det är utgångspunkten för mineralinventering. Det är särskilt tillfredsställande att industriminister Thage Peterson så starkt framhåller behovet av nordiskt samarbete i forskning och satsning på nya gruvprojekt. Det passar som hand i handske i denna vår nordliga gränsbygd. Jag kan ta ett exempel. Sedan flera år bryts på finsk sida om Torne älv den länge eftersökta och eftertraktade legeringsmetallen krom. Kromverket utanför Torneå sysselsätter flera hundra man. Genom bl.a. tips från finsk sida har svenska geologers intresse väckts för kromförekomster på var sida om den svensk-finska gränsälven. Man har hittat block med krom norr om kromgruvan utanför Torneå. Man antar nu — på goda grunder — att krommalmens moderkropp finns på svensk sida. Krom är en mycket viktig metall inom den rostfria sektorn. Där planeras nu nya produktbolag i Sverige. Vi har ingen kromgruva inom landet. Importen från Sydafrika är dyrbar i transporter och av lagringsoch beredskapsmässiga skäl. Samtidigt har vi företag inom landet som är världsledande när det gäller modern teknik på området. Av de skäl som jag anfört samt på grund av det kärva arbetsmarknadsläget iöstra Norrbotten bör prospektering av metaller som krom få högsta prioritet och förtur. Intensifierade ansträngningar i mineralletning, utvinning av nya metaller och energikällor skulle medföra att östra Norrbotten och gränsbygden gavs en progressiv utveckling och väcktes ur den Törnrosasömn jag nyss talade om. Tidigare i mitt anförande har jag citerat O. W. Lövgren. Låt mig ta ett annat citat från 1921 års riksdag. Det är biskop Olof Bergqvist i Luleå, som inleder med orden: ”Herr talman, mina herrar ——-—.” Ja, så kunde det heta på den tiden — ”Mina herrar”. Fortsättningsvis tar han upp vissa förhållanden som en gränsbygd alltjämt är ensam om. Olof Bergqvist säger: ”Jag vill också framhålla, att förhållandena i denna gränsort icke äro utan sin ömtåliga karaktär. Starka krafter äro i rörelse på andra sidan gränsen för att vända befolkningens sinne från Sverige, men den har hittills stadigt motstått alla locktoner öster ifrån. Jag tycker, att detta är så vackert, att det bör vinna ett varmt erkännande från svenska riksdagens sida. Vi skulle kunna tänka oss, att vi hade en opålitlig befolkning däruppe, en befolkning, som icke kände med svenska känslor och icke tänkte med svenska tankar. Då kanske den svenska riksdagen med uppräckta händer offrade miljoner för att binda denna befolkning fastare till landet.” Biskop Bergqvists ord för 60 år sedan får utgöra bakgrund till den oro man inom försvaret av i dag känner inför arbetslöshet och avfolkning av denna gränsoch glesbygd. Övre Norrland har så att säga en egen överbefälhavare. Nyligen har milochefen i en intervju i Dagens Nyheter uttryckt sin oro så här: Ur försvarssynpunkt är en fortsatt avfolkning katastrofal. Den alltmer tilltagande världsskymningen är mycket märkbar på Nordkalotten. Vi ligger trots allt bara några tiotal mil från världens största militärbas. NATO och Warszawapakten har rustat på Nordkalotten. I Murmansk finns över 500 krigsfartyg, varav inte mindre än 175 ubåtar. På Kolahalvön finns vidare stora kärnvapenbestyckade robotbaser, minst två stående armédivisioner och 10 000 man för gränsbevakning. På grund av avfolkningen blir bl.a. transporterna ett stort problem, säger milochefen och utvecklar detta vidare i intervjun. Visst har vi ett ansvar gentemot landets många glesbygder, att livets nödtorft och rimlig service ordnas — ett ansvar gentemot människor i glesbygd, som därtill är gränsbygd. Tornedalsgränsen har kallats ”världens fredligaste gräns”. Ansvaret är så mycket större som var och en inom oss värdesätter oberoende, frihet och fred.

Herr talman! Mitt anförande berör den kommunala sektorn och sysselsättningen, och jag delar upp det i tre avsnitt: socialdemokratin och kommunerna före valet, socialdemokratin och kommunerna efter valet och sedan ett par slutsatser. Jag börjar med den kommunala sektorn före valet. Då hette det från mycket ledande socialdemokratiska företrädare att det var fråga om stöld och konfiskation när Fälldinregeringen drog in 3,5 miljarder kronor från kommuner och landsting. Den socialdemokratiska partilinjen var den att pengarnaii stället skulle sättas in på riksbanken mot ränta. Det hette också att man helst inte skulle behöva ta ut några avgifter för t.ex. sjukvården. Vidare var budskapet att den kommunala sektorn skulle växa med 2 90 per år. Man målade alltså bilden av en starkt expanderande verksamhet. Man målade på ytterligare med att avgifter helst inte skulle behöva tas ut. Vidare skulle massor av människor få jobb. Kommunalarbetareförbundet och TCO förbund inom den offentliga sektorn hejade ordentligt på det socialdemokratiska partiet — draghjälpen var stark. Låt oss se på verkligheten efter valet. 1. ”Stöldgodset” — för att använda socialdemokratiskt språkbruk — på 3,5 miljarder kronor behåller regeringen, trots att socialdemokratiska företrädare för kommuner och landsting byggt hela sin valkampanj på den s.k. stölden. 2. Eftervalspolitiken med devalvering, höjd moms och höjda arbetsgivaravgifter samt ett antal mindre åtgärder gör att den kommunala sektorn tappas på ungefär 5 miljarder kronor. 3. När det gäller beskattning av juridiska personer står det nu klart att regeringen aktivt går till riksdagen och vill lägga beslag på skatteunderlaget för egen del — när det gäller landstingen till 100 96 och när det gäller kommunerna till 60 20. Detta gäller 1984. Summan kan beräknas till ca 5 miljarder kronor. Principiellt anser centern att det är riktigt att staten ensam beskattar juridiska personer, men vi är också övertygade om att dessa pengar slutligen behövs för en bättre kommunal skatteutjämning. 4. Landstingens och kommunernas ekonomi påverkas även av avtal och statsbidrag. Den summan är så stor som ca 40 miljarder kronor. Avtalen har varit hyggligt inflationsskyddade, men nu får vi klara signaler om att regeringen inte har så stort intresse av detta längre. Det innebär att de kommunala och landstingskommunala budgetarna avtappas på ytterligare miljardbelopp. Jag vill av detta dra två slutsatser. Den första är av politisk-facklig karaktär. Den andra gäller vad detta kommer att betyda för medborgarna under denna valperiod. Sett från politisk-facklig synpunkt var Fälldinavdragen på 3,5 miljarder kronor stöld och konfiskation samt en katastrof för sysselsättningen. Nu behåller man den katastrofen. Eftervalsåtgärderna betyder ca 5 miljarder kronor och beskattningen av juridiska personer för 1984 ca 5 miljarder kronor. Därtill kommer signalerna om avskaffade indexuppräkningar beträffande avtalen mellan regeringen och kommunerna. Jag skulle tippa att den sammantagna avtappningen av den kommunala sektorn genom hittills kända socialdemokratiska åtgärder blir ca 15 miljarder kronor. Det var ett väldigt oväsen om de 3,5 miljarder kronorna. Nu är vi uppe i 15 miljarder kronor. Men i dag är det alldeles tyst från socialdemokratiska kommunalråd och landstingsråd och — märk väl — även från LO och TCO-kanslierna. Jämför jag debatten före valdagen med debatten efter valdagen tycker jag — och jag är medveten om att jag använder rätt hårda ord — att det är fråga om en politisk-facklig skandal. Den andra slutsatsen jag vill dra är frågan: Hur berör detta medborgarna? Först och främst kommer det inte att bli sänkta avgifter utan ökade avgifter. Det kommer också att bli höjda kommunalskatter. Stockholmarna och en del andra fick uppleva detta redan första året. Tyvärr kommer vissa kommuner och landsting att hamna i ett sådant tvångsläge att det blir höjningar även under 1984 och 1985. Kommunalskatten är den tunga skatten för små och medelstora inkomsttagare. Vi i centern kommer att arbeta för att det blir så små höjningar som möjligt, helst inga höjningar alls. Jag är övertygad om att verkligheten kommer att bli sådan att även socialdemokraterna tvingas jobba med att begränsa de kommunala skattehöjningarna. Vidare är min slutsats att det inte blir ett par procent flera anställda per år. När denna period är slut, torde vi få uppleva att kommuner och landsting har färre anställda än vad de hade när valperioden började. Låt mig beträffande det socialdemokratiska talet om svängrum i stället för svångrem konstatera att det absolut inte gällde kommuner och landsting. I valrörelsen sade Olof Palme att den kommunala sektorn inte skulle tåla ekonomiska indragningar. Därefter vidtagna åtgärder har visat att han inte menade vad han sade. Avslutningsvis vill jag därför framhålla att det inte är bra för demokratin att så uppenbart föra bakom ljuset för det första landstingets patienter och för det andra dem som köper och får service av kommunerna. Man har också fört de anställda inom kommuner och landsting bakom ljuset liksom även alla skattebetalare och i princip alla väljare. Socialdemokraternas agerande i de kommunala frågorna före och efter valet är en mycket stor fråga — jag tror att jag vågar säga att av alla frågor som diskuteras när det gäller budskapen före och efter val, innebär det som händer den kommunala sektorn det största sveket. Men än värre är egentligen att de fackliga organisationerna, som i tidskrifter, på affischer och i uttalanden så hårt attackerade den regering som ien situation av god ekonomi gjorde begränsade indragningar, nu är alldeles tysta när regeringsavtappningarna i den kommunala ekonomin blir sådana att antalet jobb minskar i stället för att öka. Det socialdemokraterna lovade före valet .var den officiella anledningen till att ett stort antal fackliga företrädare aktivt deltog i den socialdemokratiska valrörelsen. Tystnaden nu kan ej tolkas på annat sätt än att många av redaktörerna för tidskrifterna, ombudsmännen och de fackligt förtroendevalda i första hand är socialdemokrater och först i andra hand är representanter för de medlemmar som betalar deras löner och arvoden.

Herr talman! Jag skall i det här anförandet ta upp storstadsområdenas problem när det gäller sysselsättningen, den kommunala ekonomin och den sociala problematiken. Jag kommer främst att uppehålla mig vid situationen i Malmöregionen. Storstadsområdena har alltför länge stått i strykklass i den politiska debatten. På område efter område fick storstäderna under 1970-talet se sig satta på undantag. Det drabbade sysselsättningen. Det slog hårt mot den storstadskommunala ekonomin. Det drabbade människor i form av en växande social problematik. Kvar levde föreställningen om att Malmöregionen var en expansiv region, och den föreställningen tycks ännu inte helt ha förpassats till historien. I Sverige bor ca 2,5 miljoner människor i de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa områden är således hembygd för nästan en tredjedel av Sveriges invånare. De flesta människor känner sig här djupt rotade. Man värdesätter närheten till service och kulturutbud, men också storstadens rika möjligheter till föreningsoch fritidsaktiviteter och socialt umgänge. Storstädernas centrala roll när det gäller den ekonomiska utvecklingen i landet i stort är också av betydelse för vår syn på storstädernas framtid. Mycket talar för att en positiv utveckling i storstadsregionerna kan utgöra draghjälp för hela ekonomin i Sverige. Alla storstadsområden uppvisar, jämfört med riket totalt, en kraftig minskning av sysselsättningen inom industrin under 1970-talet. På tio år har Malmö förlorat 20 20 av sin industrisysselsättning. Därför har också sysselsättningen i Malmö under 1970-talet bara ökat med 1,5 96, jämfört med 8,5 Jo i riket i genomsnitt. Arbetslösheten i Malmö är nu också mycket stor. 8000 malmöbor, eller 5,3 7, går nu utan arbete. Det är klart högre än motsvarande siffror för riket. För att vända denna utveckling krävs det kraftfulla och samordnade näringsoch arbetsmarknadspolitiska insatser i Malmö och övriga storstadsområden. En sådan politik har inletts med regeringens ekonomisk-politiska program i höstas och den framlagda statsbudgeten. Det behövs emellertid en mer noggrann genomgång av förutsättningarna för näringslivet och sysselsättningen i storstadsområdena. Därför bör initiativ tas till utarbetandet av sysselsättningspolitiska program för dessa områden. Denna sysselsättningsplanering bör inriktas på att kartlägga förutsättningarna för industriutvecklingen i områdena såväl från marknadssynpunkt som när det gäller befintlig industriell kapacitet. Möjligheterna att genom ett utvecklat tekniskt och industriellt samarbete inom framtidsbranscherna skapa nya industriarbetstillfällen bör också undersökas. Sambandet mellan den offentliga sektorn, vilken har stor betydelse i storstadsområdena, och industrin bör också ingå i ett sådant sysselsättningsprogram. Ett sysselsättningsprogram för Malmöregionen måste naturligtvis också ta hänsyn till att industrin här är starkt hemmamarknadsorienterad. Det borde vara möjligt, med hänsyn till Malmös närhet till den stora nordeuropeiska marknaden, att i större utsträckning orientera Malmös industri mot exportmarknaden. En förutsättning för detta är bra förbindelser över Öresund. En Öresundsbro kan här utgöra en betydelsefull injektion för regionens näringsliv. I avvaktan på en bro måste staten garantera rimliga färjeförbindelser. Detta gäller särskilt tågfärjetrafiken, som är i behov av upprustning och utbyggnad och där utredningar visar att det finns förutsättningar att utveckla en trafik med god lönsamhet. En diskussion kring sysselsättningen i Malmöregionen kan naturligtvis inte föras med uteslutande av utvecklingen vid Kockums varv, Malmös i särklass största industri. Kockums har en avgörande betydelse för industrisysselsättningen i hela Malmöregionen. Det gäller för både de direktanställda vid varvet och den mängd företag som är beroende av Kockums som underleverantörer. Kockums varv har under senare år utvecklats i positiv riktning och måste få fortsätta att drivas som storvarv med inriktning både på traditionellt fartygsbyggande inom exempelvis ro-ro-området och på nya verksamhetsområden, t.ex. civil undervattensteknologi. I en särskild motion har de socialdemokratiska riksdagsmännen från Malmö utvecklat sin syn på vilka åtgärder som behövs för att förbättra sysselsättningsläget i Malmö. Herr talman! De sex årens borgerliga regeringspolitik har fått allvarliga konsekvenser för kommunernas ekonomi. Särskilt hårt har storstäderna drabbats. De minskade statsbidragen har fått allvarliga konsekvenser för möjligheterna att hävda en hygglig kommunal service. Det har också slagit hårt mot sysselsättningen inom den offentliga sektorn. De storstadskommunala ekonomiska problemen är en följd av dessa åtgärder och ett skatteutjämningssystem med uppenbara brister. Utredning ar visar att storstäderna har betydande merkostnader, som inte beaktas i det nuvarande skatteutjämningssystemet. Merkostnaderna som finns inom områdena social struktur och regional funktion har för Malmös och Göteborgs vidkommande uppskattats till 2—2:50 kr. i kommunal utdebitering. Regeringen har nu aviserat en översyn av skatteutjämningssystemet. Den översynen måste ske snabbt och ta sikte på att rätta till bristerna i systemet och i större utsträckning beakta storstadskommunernas kostnadssituation. I den allmänna debatten framställs ofta storstäderna i negativ dager, t.ex. i fråga om missbruksproblem och social utslagning. Ofta anges dessa faktorer som närmast speciella för storstadsområdena. Som regel är det fråga om problem av mer generell natur, som finns i nästan alla samhällsbildningar. Men till en del handlar det givetvis om problem som är särskilt framträdande i storstäderna. Självfallet kan inte den uppfattningen accepteras, att en dålig livsmiljö skulle vara en nödvändig följd av storstadsstrukturen. Problemen är inte olösliga. Regeringen har tagit initiativ till åtgärder för att motverka den sociala utslagningen och förbättra boendemiljöerna. Narkotikakommissionen och den bostadssociala utredningen kan komma med ytterligare förslag i den riktningen. Av central betydelse för att motverka den sociala utslagningen, i enlighet med den nya socialtjänstlagen, är att de sociala myndigheterna i storstadskommunerna får resurser till det förebyggande och behandlingsinriktade arbetet. Den våldsamma ökningen av socialbidragskostnaderna, med mer än en fördubbling på två år, framför allt i storstadsområdena, lägger nu hinder i vägen för en sådan inriktning av arbetet. Mer än 70 96 av arbetstiden för en socialarbetare i Stockholm uppges gå åt till att betala ut socialbidrag. Utvecklingen är en följd av den höga arbetslösheten och det stora antalet oförsäkrade. Regeringen måste mot denna bakgrund på nytt aktualisera frågan om överförande av en del rutinmässiga socialbidragsärenden till försäkringskassorna. Därför bör frågan om införande av ett modifierat socialförsäkringstillägg, SOFT, snabbt prövas. Herr talman! Jag har i det här anförandet pekat på några åtgärder som är nödvändiga att vidta i storstadsområdena. Tillsammans med de förslag som lagts fram av regeringen kan dessa utgöra en god plattform för att bryta den negativa utvecklingen i dessa regioner. En positiv utveckling i storstadsregionerna kan starkt bidra till att lyfta Sverige ur den ekonomiska krisen.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg beröra tre av de motioner som vi ifrån Västmanland har väckt och också frågan om riksdagens 550-årsjubileum. I Västmanland har omfattande nedläggningar skett under den senaste femårsperioden. Hyttan och gruvverksamheten i Spännarhyttan i Norbergs kommun har upphört, liksom de metallurgiska enheterna i Surahammars Bruks AB i Surahammars kommun. I Hallstahammar har martinugn samt mediumoch finvalsverk på Hallstahammars AB nedlagts, liksom också Trots nedläggningarna är Västmanland Sveriges mest industrialiserade län. Industrisektorn i sin helhet är dock krympande. Länet har ett flertal problembranscher. Under perioden 1975-1980 försvann närmare 4000 arbetstillfällen netto inom länets industri. Ytterligare många arbetstillfällen har försvunnit och håller på att försvinna. Totalt har 2 300 arbetstillfällen försvunnit inom Bergslagsdelen under perioden från 1980 t.o.m. augusti 1982. Hårdast drabbade är Fagerstaregionen och Hallstahammars kommun. De MBL-förhandlingar som inleddes i april 1982 vid ASSI i Skinnskatteberg har resulterat i att verksamheten vid ASSI begränsats till drift vid en av fyra linjer vid boardfabriken. Detta innebär att ca 175 av de 400 anställda kan få fortsatt arbete vid ASSI. Låt mig här tillägga att vi socialdemokrater hade hoppats att åtminstone två linjer skulle bli kvar. Så blev inte beslutet, och jag vill därför inte sticka under stol med att jag känner besvikelse över det nya beslut som ASSI:s styrelse har fattat. Jag är visserligen klart medveten om att hade den borgerliga regeringen suttit kvar efter valet, så skulle MBL-förhandlingarna nu ha omfattat samtliga 400 anställda. Jag bedömer att fabriken i Skinnskatteberg fortfarande är den modernaste, och den bör därför hållas i ett sådant skick att den snabbt kan sättas i drift, om och när efterfrågan på board ökar. Svårigheterna på arbetsmarknaden har medfört utflyttning av människor från samtliga kommuner inom länets Bergslagsdel utom från Surahammar, där befolkningsantalet kunnat bibehållas genom inomregional omflyttning från i första hand Västerås. Generellt sett har en stor utflyttning av ungdomar i åldern 16-24 år skett. Detta kan på sikt leda till en icke önskvärd snedfördelning i åldersstrukturen. Den faktiska utvecklingen i länets Bergslagsdel stämmer dåligt överens med den regionalpolitiska målsättningen om uppnåendet av en regional balans på arbetsmarknaden. För att erhålla en mer stabil och mångsidig arbetsmarknadssituation är det angeläget att samlade och ökade ansträngningar görs för att skapa en större differentiering av näringslivet. Arbetsmarknadssituationen för främst ungdomar och kvinnor kan härigenom förbättras. Utflyttningen minskar och förutsättningarna förbättras så att orternas nuvarande servicenivå kan bibehållas. Det finns bra tillgång till bostäder i Västmanland. Transportoch kommunikationsmöjligheterna är goda. Samtliga större orter har tillgång till järnväg, vissa även för godstrafik. Vägnätet är väl utbyggt och hamnar finns i Köping och Västerås. Vi har tillgång till skicklig arbetskraft. Det finns ett rikt mått av erfarenhet och kunnande inom den industriella verksamheten. Mot bakgrund av de akuta svårigheterna med sysselsättning för de boende i länets Bergslagsdel behöver alla tänkbara åtgärder vidtas som kan leda till ökad sysselsättning. Dessa problem berör inte enbart Västmanland utan även de andra länen i Bergslagen. Därför bör en samlad redovisning med förslag om ett långsiktigt program för reindustrialisering utarbetas av en särskild Bergslagskommission. Omkring detta råder en stor samstämmighet mellan berörda län. Herr talman! Regeringen har nu föreslagit att statens industriverk skall lokaliseras till Stockholm. Själv anser jag att den bästa platsen vore Västerås. Vad som är särskilt värdefullt är att energiverket i Västerås får en central position i den verklighet som det skall arbeta med. I Västerås kommer energiverket i nära kontakt med såväl samhällets som näringslivets forskning och utveckling, med kommunernas olika lösningar på energiförsörjningen, med olika slags försöksverksamhet där möjlighet ges att i olika sammanhang på nära håll följa problem och lösningar i praktiskt genomförande och i full skala. I Västerås skulle statens energiverk kunna bidra till att göra Västerås till ett betydelsefullt energicentrum i Norden i stället för att bli ett anonymt ämbetsverk bland andra verk i Stockholm. I Västerås finns ASEA som har lång erfarenhet och stort kunnande inom energiområdet. Verksamheten har nu vidgats till att omfatta kolkraft, värmepumpar m.m. Inom moderbolaget arbetar ca 3 000 personer med forskning och utveckling. ASEA-gruppen svarar för ca 10 90 av den samlade forskningen i vårt land. Arbetet bedrivs i nära kontakt med samtliga tekniska högskolor och naturvetenskapliga fakulteter i landet. I den kommande riksdagsbehandlingen om energiverkets lokalisering kommer ytterligare sakskäl för Västerås att framföras från den socialdemokratiska Västmanlandsbänken. En bra och snabbt fungerande kollektivtrafik är viktig i tätbebyggda delar av vårt land. Därför har jag med viss förvåning kunnat konstatera att SJ:s utbyggnadsplaner när det gäller snabbtåg innebär att tågen främst kommer att gå genom områden med färre boende än som är fallet norr om Mälaren. De fyra linjer som är aktuella för snabbtåg i en första utbyggnadsetapp berör i liten utsträckning Mälarregionen, som är den befolkningstätaste regionen och där de största resebehoven finns. Arbetsresor och tjänsteresor ger det bredaste underlaget för järnvägsresor, och dessa är av mycket stor omfattning i denna region, eftersom det mellan Stockholm och det inre av Mälardalen finns befolkningscentra som Enköping, Västerås, Eskilstuna, Köping/Arboga och Örebro. De största hindren såväl för snabbtågslinjerna till och från Stockholm som för trafiken i Mälardalen är den bristande spårkapacitet som finns i Storstockholmsområdet. Det viktigaste är därför att arbeta bort dessa flaskhalsar. Enligt en utredning som SJ gjort och som nu är ute på remiss har fem projekt för att klara trafiken i Storstockholm givits högsta prioritet. Bland det prioriterade saknar vi dubbelspår mot Kungsängen. För en säkrare och snabbare trafik i Mälardalen måste detta projekt ges högsta prioritet. Herr talman! 1985 blir ett år då vi i riksdagen på olika sätt kommer att påminnas om år 1435. Det var det år då Engelbrekt samlade det första riksmötet i Arboga. Det är min förhoppning att det arbete som nu startats skall leda till att riksdagens ledamöter med vår talman i spetsen skall träffas på samma historiska mark där riksdagen samlades år 1435, nämligen i Arboga.